Fru talman! Johan Lönnroth får tala för sig. Det är jag övertygad om att han kan göra. Jag nöjer mig med att konstatera att vi nu har en uppgörelse mellan tre partier om ett mycket omfattande dokument. Det är inte det tunna dokument som Lars Leijonborg talar om utan även kvantitativt ett mycket omfattande dokument där vi faktiskt lägger fast politiken - budgeten för 1999 och riktlinjer också för en längre framtid. Det är är oerhört viktigt. Jag noterar med glädje att vi också har fått ett positivt mottagande i dag. Jag noterar att kronan har stärkts kraftigt i dag, räntorna har gått ned kraftigt, och t.o.m. aktiekurserna har gått upp något under dagen. Det är i varje fall från marknaderna en något annan bedömning än den som Bo Lundgren gör. Sedan är det litet patetiskt att höra Bo Lundgren bekymrat tala om budgeteringsmarginal och offentliga finanser. Det var ju ändå på den tiden då Bo Lundgren satt i regeringen som den statsfinaniella katastrofen inträffade. Och när jag nu hörde klagovisan för en stund sedan, att vi inte höjde utgifterna snabbare för barnfamiljerna, att vi inte sänkte skatterna mycket mera och att vi samtidigt inte hade en mycket större budgeteringsmarginal än den som vi har, ja då är det ungefär samma logik, eller snarare brist på logik och sammanhang, som när ni hade ansvar för politiken ledde till statsfinansiell katastrof. Är det någonting som vi inte behöver lära oss av moderaterna är det hur man hanterar en statlig budget. Jag tycker faktiskt att ni borde gå hem, göra hemläxan och fundera litet på varför det gick så illa förra gången och vad ni skall göra för att undvika en likadan katastrof om ni skulle få ansvaret i framtiden.

Fru talman! När jag talar om att Johan Lönnroth får svara för sig är det naturligtvis ett mycket enkelt konstaterande, att när Bo Lundgren kommer med angrepp eller frågor som riktas mot Johan Lönnroth är det han och ingen annan som skall svara. Jag uppträder som talesman för regeringen och regeringspolitiken. Det är möjligt att Bo Lundgren inte har hunnit ta del fullt ut av budgetpropositionen. Jag kan ha förståelse för detta med tanke på den korta tid han haft på sig. Men ta då litet mer tid, läs dokumentet, läs vad vi har kommit överens om och utforma sedan er kritik eller ert beröm utifrån detta. Då kan ni också notera på vilka punkter som vi inte har samarbete utan där vi socialdemokrater lägger fram vår politik och kommer att arbeta för den framöver. Det är ingenting konstigt med detta. Jag är nöjd och belåten med att vi har ett samarbete, för det skapar en stabilitet och en styrka som vi behöver, inte minst i den oroliga tid som vi lever i, även om jag inte är nöjd med vad vi ser på arbetsmarknaden. Jag skulle naturligtvis kunna säga att det hade varit bra om det hade gått mycket fortare och om vi hade kommit mycket längre. Men det är ändå en oerhörd kontrast mot den situation som rådde när Bo Lundgren hade ansvaret. Det är klart roligare att kunna registrera att sysselsättningen ökat med 69 000 på ett år i stället för minska med kanske ännu större tal, som den gjorde på Bo Lundgrens tid. Det är klart att jag känner en tillfredsställelse över att vi nu har överskott i statsfinanserna och en bred uppslutning kring detta överskott och inte industrivärldens största underskott - den katastrofala utveckling som vi hade för några år sedan med skyhöga räntor och investeringar som var körda i botten. Det har skett oerhörda förbättringar under den här tiden. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi har ett så mycket starkare läge nu när den internationella oron är betydande än vad som var fallet för några år sedan. Tack och lov att den internationella krisen först kommer nu och inte kom för några år sedan när vi var så oändligt mycket mera sårbara.

Fru talman! Det hade varit väldigt bra om vi hade kunnat utnyttja den här tiden till att få konkreta besked. Historieskrivningarna har säkert sitt värde för de nya ledamöter som inte har hört det, men för oss som har hört det här i fyra år kan det bli litet tröttsamt. Det kan gärna inte vara så att vi om fyra år skall få höra att ni för åtta år sedan fick överta ett moras. Jag tittar i Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning för september. Vi har alltså 886 000 människor som antingen är öppet arbetslösa eller i konjunkturåtgärder. Antalet personer i konjunkturåtgärder är 165 000, på toppen av en högkonjunktur! Latent arbetssökande är 145 000, undersysselsatta, alltså människor som skulle vilja arbeta mer om det fanns tjänster för dem, 319 886. Är det inte litet uppseendeväckande att regeringen inte tar itu med detta genom konkreta åtgärder? Jag vill gärna fråga: Blir det någon utvärdering från regeringens sida av Småföretagardelegationens förslag, de 71 senaste konkreta förslagen för att minska byråkratin för landets småföretagare och nyföretagare? Kommer det några förslag om detta? Hur blir det med tjänstesektorn i fråga om hushållen? Kommer de två näringsministrarna att få genomföra det de vill genomföra på detta område? Får de göra det för Gudrun Schyman, Johan Lönnroth och andra, eller vem är det som bestämmer på det här området? Det vore väldigt intressant att få reda på detta. Det är väldigt spännande att läsa de positiva texterna om Europasamarbetet och tillväxtpolitiken. Men nu skall ni sitta i samma båt som de mest Europaskeptiska och tillväxtskeptiska partier som går att uppbringa i norra Europa, Erik Åsbrink. Skall ni ro åt var sitt håll i denna båt? Vad blir Sveriges kurs? Hur skall ni gå i land - om uttrycket tillåts - med den här uppgiften? Det är inte särskilt lätt att se. Jag skulle gärna vilja fråga om en sak som har slagit mig. Det gäller de mål som ni sätter upp. De sätts nästan alltid upp - det gällde 4 % öppen arbetslöshet år 2000 - vid en tidpunkt när det inte är möjligt för väljarna att utvärdera det före valet. Det ligger alltid efter ett riksdagsval. Nu är det samma teknik igen. Nu gäller det år 2004, alltså två år efter det riksdagsval där man skulle kunna utvärdera regeringens politik. Varför väljer ni alltid mål som gör att väljarna inte kan utvärdera er politik på valdagen?

Herr talman! Varför väljer vi alltid mål som ligger efter ett riksdagsval? Man kan vända på det, Mats Odell, och säga att vi alltid väljer mål som ligger före ett riksdagsval. I båda fallen är det väl lika sant. Vi har möjlighet och vi kommer att stämma av det här fortlöpande, inte så att sysselsättningen skall öka med exakt 55 000 om året - det är genomsnittssiffran. Det kommer säkert att bli fler vissa år, som nu. Nu ligger vi klart över den takten. Det kan bli mindre under lågkonjunkturår, men jag kan lova att vi fortlöpande skall stämma av hur utvecklingen går. Så det är ingen risk att väljarna inte kommer att få information om hur det går för att kunna uttrycka sina synpunkter på det. I stället för att komma med den typen av misstänkliggöranden tycker jag att det är bättre om vi kan få en bred uppslutning kring en politik som syftar till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Det är klart att man kan få väldigt höga tal om man, som Mats Odell, lägger ihop alla människor som inte kan jobba fullt ut så mycket som de vill. Det är ett stort problem, men det är också så - med risk för att jag anklagas för att blicka tillbaka i tiden - att man måste se åt vilket håll utvecklingen går. Då kan man inte bara titta på ögonblicksbilden. Det är ändå så att vi har en klar förbättring av arbetsmarknaden. Arbetslösheten har minskat kraftigt, oavsett om vi mäter den öppna eller den totala arbetslösheten. Det är många människor som nu är i åtgärder. Men de var ännu fler för några år sedan. Den reguljära sysselsättningen, framför allt i den privata delen av näringslivet, ökar kraftigt. En takt på 69 000 är en ganska bra takt. Jag vill att vi skall hålla oss på ungefär den nivån också under kommande år. Det gör vi genom att slå vakt om stabila statsfinanser, låga räntor och låg inflation men också genom att vi kan utforma konkreta förslag på en rad olika områden. Småföretagen är ett viktigt exempel. Jag kommer mycket aktivt att tillsammans med ministrarna i det nya näringsdepartementet arbeta för att vi skall kunna förenkla olika regelsystem. Det finns nu en omfattande förslagslista framtagen av den socialdemokratiska regeringen, och på dess initiativ. Nu finns förslag på bordet. Vi skall gå igenom dem. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna genomföra många av de förslagen.
Herr talman! Det var många trevliga och positiva förhoppningar i det som finansministern nu kommer med. Dock är det litet illavarslande att tiden hittills från valet har gått åt till att kapsla in och mellanlagra de mest tillväxtfientliga elementen i samarbetspartiernas politik. Men att det inte är fråga om någon sorts slutförvaring av dessa politiska delar förstod vi när vi läste debattartikeln i dag. Jag tycker att Erik Åsbrink litet lättvindigt glider över frågan. Han säger att vi måste kunna ena oss om en politik och kunna utforma konkreta förslag. Nu frågar jag för jag tror tionde gången: När kommer dessa förslag? Jag tycker ändå att det är en rimlig ordning att säga det. Nu har ni i fyra år ropat: Skott kommer! när det gäller tillväxt och sysselsättningspolitik, och det har inte hänt någonting. Nu skall ni vara ihop med ett i varje fall ur tillväxtsynpunkt väldigt skotträtt gäng från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Blir det någonting? Kommer ni till skott med konkreta och skarpa åtgärder som förbättrar läget för landets företagare? Blir det något förslag om hushållstjänster? Det skulle vara mycket intressant att få det utrett av finansministern i hans sista replik.
Herr talman! Jag får inte tala om det förflutna. Men Mats Odell talar om det förflutna och säger att det inte har hänt någonting på fyra år. Det är en fantastisk historieskrivning! Det har hänt massor. Inte nog med att vi fick sanera industrivärldens största budgetunderskott. Vi har också vidtagit en lång rad andra åtgärder. Även budgetsaneringen är en viktig tillväxt och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Glöm inte det! Den har gjort det möjligt för oss att minska räntorna till mindre än hälften av vad de var förut och att få ned inflationen på en låg nivå. Det är det som gör att framtidstron har återvänt. Det är det som gör att vi nu har en mycket kraftig investeringsökning i år och att konsumenterna vågar spendera och att detaljhandeln ökar. Detta är sysselsättningsfrämjande åtgärder. De är i själva verket viktigare än många av de förslag till insatser av subventioner och annat som skall främja sysselsättningen som man kan se i den politiska debatten. Budgetsaneringen är oerhört mycket viktigare än varje tänkbart förslag om att subventionera hushållstjänster, bara för att ta ett exempel. Nu skall jag inte polemisera för mycket på det området. Jag skall bjuda in till skatteöverläggningar, och där skall även Kristdemokraterna få vara med. Jag vill inte nu låsa upp mig på olika sätt redan i förväg. Jag tycker att vi skall ha en öppen attityd när vi går in i de förhandlingarna. Sedan får vi se vad som kommer ut av det hela. Jag tycker i varje fall att Mats Odell kunde ta kontakt med min danska kollega, ekonomiminister Marianne Jelved. Det är för övrigt ett borgerligt parti hon representerar. Man har genomfört sådana åtgärder i Danmark. Hennes omdöme är inte särskilt positivt. Hon menar att det var mycket små effekter, och det kostade förfärligt mycket pengar. Sysselsättningen får nog gå fram på mycket bredare front och omfatta långt fler insatser. Vi har också gjort annat. Vi har genomfört skattelättnader för småföretag. Vi har inlett - den är inte färdig ännu - en mycket kraftig utbyggnad av utbildningen i landet. Det gäller den högre utbildningen, lärlingsutbildning, yrkesutbildning och mycket annat. Det är klart att detta får positiva effekter på sysselsättningen. Vi skall nu förstärka det genom att också lägga fram förslag - det ligger för all del något fram i tiden - om kompetensutveckling i arbetslivet. Jag är positiv och gläds åt den utveckling vi i dag har i landets ekonomi med en god tillväxt och en snabb sysselsättningsökning. Jag vill förstärka och förlänga den genom att vidta ytterligare åtgärder. Det är vad vi skall arbeta med under de kommande åren.

Herr talman! Jag har två frågor till finansministern. Den första gäller jordbrukspolitiken i den proposition som nu har lagts fram. Statsministern sade i sin regeringsförklaring för en vecka sedan att jordbruket var en framtidsnäring. Dagens regler innebär i praktiken att vi straffar ut hela branschen trots att den skapar jobb, trots att den har framtidsprodukter, trots att den finns i hela landet och trots att den har rätt miljöprofil. Är det så Socialdemokraterna behandlar en framtidsnäring? Min andra fråga handlar om dagistaxorna. Där har Kommunförbundet räknat ut att sänkningen av dagistaxorna kommer att kosta 5,3 miljarder. Kommunerna får 1,3 miljarder som täcker felräkningar i pensioner och 2 miljarder om tre år. Detta trots att kommunerna skall betala barnomsorg, skola och äldreomsorg, samtidigt som befolkningsunderlaget minskar i nästan varenda kommun i hela detta land och lönerna höjs. Hur går detta ihop?

Herr talman! Det är riktigt att befolkningen under senare tid har minskat i de flesta av landets kommuner. Det beror på att befolkningen i hela Sverige praktiskt taget har stått still, och det får med matematisk nödvändighet ett visst genomslag också på landets kommuner. Låt mig ta upp frågan om jordbrukssektorn. Det är riktigt att jordbruket är ett viktigt område som vi från socialdemokratisk sida omhuldar. Det som är sagt i regeringsdeklarationen gäller givetvis. Vi har i budgetpropositionen lagt fram ett konkret förslag om exportfrämjande åtgärder på jordbruksområdet. Det är ett konkret uttryck för det synsättet. När man sedan diskuterar olika branscher kan man konstatera att det finns vissa skillnader i skatteregler. Det är riktigt. Men det finns också andra skillnader. Vi får inte glömma att vi genom vårt EU medlemskap bidrar med mycket omfattande subventioner till jordbrukssektorn i Sverige och i övriga Halva EU-budgeten går till stöd åt en näring som sysselsätter några få procent av arbetskraften. Redan i dag görs oerhört omfattande insatser på området. Men vi skall också pröva Gunnar Björks förslag och återkomma till detta senare. När det sedan gäller dagistaxorna har Kommunförbundet presenterat uppgifter om vad det kostar. Det vill inte jag se som en vetenskaplig sanning. Man skall ha klart för sig att Kommunförbundet är en part som skall - och det helt i sin rätt - tillvarata kommunernas intressen. Jag har många gånger förr varit med om att när man skall bedöma vad saker och ting kostar hamnar vi på litet olika uppfattningar. Det hör till saken. Därför är jag inte beredd att så där utan vidare skriva under på Kommunförbundets bedömningar. Men visst kostar detta. Skall vi genomföra sänkta dagistaxor - och det är min bestämda föresats att vi skall göra det - är tanken att staten tar på sig merkostnaderna för detta förslag. Det handlar inte om några 5 miljarder, utan det är betydligt mindre. Men det är en kostnad, och den skall vi naturligtvis ta på oss.
Herr talman! Vi vet allihop att vi hämtar hem en del av medlemsavgifterna till EU, bl.a. till jordbruket. Men vi vet också - vi som arbetar med de här frågorna i praktiken som företagare, eller för att utveckla och skapa jobb - att väldigt stora summor av det vi kunde hämta hem inte kommer tillbaka till Sverige utan riskerar att frysa inne på grund av att den offentliga medfinansieringen, där staten är den största parten, inte fungerar och att man inte lägger till de medel som behövs. Det är bl.a. de medel som i regionalpolitiken går till länsstyrelserna, och där drar man ned på pengarna. Det är också en ironi i det här sammanhanget. Även om Kommunförbundet anses som en part i det här sammanhanget, har de räknat ut att det kostar 5,3 miljarder att förändra dagistaxorna. De är möjligt att man kanske kan dra ned med några hundra miljoner där. Det ifrågasätter jag inte alls, men det kvarstår ju ändå väldigt stora summor som inte finns med i det material som har lagts på riksdagens bord i dag. Jag konstaterar alltså att det här förslaget inte är finansierat. De två miljarder som kommunerna skall få om tre år innebär en miljon kronor om tre år för en kommun som Valdemarsvik, som jag kommer ifrån, med åtta och ett halvt tusen invånare. Vem tror att det betalar en sådan här stor reform? Alla vi som har barn i barnomsorgen vill gärna ha sänkta dagistaxor. Självklart är det så. Men vi har också barn i skolan, och vi har också grannar, släktingar och vänner i äldreomsorgen. Det skall kommunerna också betala. Vi vet att kostnaderna ökar där också. Den här ekvationen går inte ihop, varken på den ena ledden eller på den andra ledden.

Herr talman! Nu tycker jag att Lena Ek var litet för bitsk och bara talade om de sista 2 miljarderna. De är i och för sig viktiga. Men tidigare, och det är inte särskilt länge sedan, var Socialdemokraterna och 2000 och framåt. Jag tycker inte att vi skall glömma bort dem eller förringa dem. De har ännu inte hunnit betalas ut, men de kommer. Om vi sedan kan lägga på ytterligare 2 miljarder gör ju det inte saken sämre. Rimligtvis gör det saken ytterligare bättre. Totalt sett är det ändå betydande summor som tillförs kommuner och landsting. Även Valdemarsviks kommun - jag var för övrigt där i valrörelsen - kommer att märka av och har redan märkt av de tillskott som nu är på gång. Däremot har vi inte särskilt avdelat pengar för sänkta dagistaxor. Dessa 2 miljarder år 2001 är inte öronmärkta. Om man vill kan man använda dem som en delfinansiering av sänkta dagistaxor, men de räcker inte. Även om jag inte tror på Kommunförbundets uppgifter på över 5 miljarder kommer det att kosta mer än 2 miljarder. Det kan vi vara överens om. Om och när vi genomför den reformen - och jag och Socialdemokraterna vill genomföra den så snart som möjligt - skall vi naturligtvis se till att erforderliga pengar anvisas.

Herr talman! Jag noterade att Socialdemokraternas etikexpert Arne Kjörnsberg infann sig på medhjälparbänken. Jag tycker att det är intressant. Vi efterlyser ju ett sanningsenligt besked om hur det gick till när maxtaxan för dagisavgifter försvann ur förhandlingarna. Två parter har versionen att Socialdemokraterna släppte det efter en timme och såg jättelyckliga ut. Finansministern har tidigare sagt att Socialdemokraterna kämpade in i det sista. Jag tycker inte att den versionen är trovärdig. Jag noterar att Erik Åsbrink inte gav något svar på denna fråga. Därför vill jag ställa den igen. Erik Åsbrink sade att man har lagt ned stort arbete på att utforma sysselsättningsmålet och avfärdade vårt ambitiösare mål som väldigt lösligt. Varför är det ambitiösare att ha ett mål på 55 000 än ett på 75 000? Vi har efter måttet av våra utredningsresurser lagt ned åtskilligt arbete på att utforma ett mål. Vi har sett vad man har nått i en del andra länder, och vi har sett vad vi har nått när ekonomin har gått bra i Sverige. Tänk om ni hade lagt ned en del av den kraft som Erik Åsbrink påstår att ni har lagt ned på själva målutformningen på att fundera på vad som krävs av konkreta åtgärder för att nå målet. Jag minns när Göran Persson lade fram sin första vårbudget våren 1995. Då skrev han så här: 80 000 jobb har tillkommit det senaste året. Han räknade alltså med en hel del av den borgerliga tiden. Då hade vi vänt utvecklingen. Då kom de nya jobben. Vidare skrev han: Regeringen räknar med att nya jobb kommer att tillkomma i samma takt de närmaste åren. Sedan dess tillkom det inte ett nytt jobb på två och ett halvt år. De 80 000 försvann i själva verket. Tänk om det är exakt likadant nu, dvs. att vi har haft en ketchupeffekt genom en uppskjuten konsumtion av kapitalvaror och annat i hushållen och att avmattningen av ökningen fortsätter! Det fortsätter kanske inte alls i den takt som ni tror. Då står ni ju där i precis samma situation igen. Ni har ert mål, men ni har inga konkreta åtgärder. Till sist. Jag skrev också upp den här meningen: Johan Lönnroth får tala för sig. Den är ju helt central. Om Johan Lönnroth har anslutit sig till det här sysselsättningsmålet därför att han tolkar det så, att om åtgärderna inte räcker får överskottsmålet ge vika och vi använder de pengar som vi skulle betala av statsskulden med till att öka den offentliga sysselsättningen har ju stoppalliansen helt olika uttolkningar av detta mål. Det är en central ekonomisk-politisk fråga som Erik Åsbrink bara viftar undan. Vi måste ha ett svar också på den punkten.

Herr talman! Jag tänker på Lars Leijonborgs anförande för en stund sedan. Han uppehöll sig mycket vid samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det var ju fel på alla de sätt. I vissa skeden i inlägget var det för mycket samarbete. Det sträckte sig över för vida områden och lade en förkvävande hand över det mesta här i tillvaron. I nästa andetag var det för litet samarbete. Då konstaterade Lars Leijonborg skadeglatt eller undrande varför samarbetet inte även gällde en rad andra områden. Vi samarbetar alltså både för mycket och för litet. Det är alldeles uppenbart. Jag märker det enorma intresset för vad som har hänt i förhandlingarna. Jag har en känsla av att det inte vägleds av en rent kylig nyfikenhet utan möjligen av försök att utså kiv och split. Jag tänker inte medverka till detta. Jag har förklarat väldigt tydligt i olika sammanhang vad som har hänt. Jag behöver inte upprepa detta i talarstolen. Jag säger att Johan Lönnroth får tala för sig. Jag förstår inte varför Lars Leijonborg tycker att det är ett så oerhört märkligt uttalande. Jag tycker faktiskt att Johan Lönnroth får tala för sig om det riktas angrepp mot honom eller ställs frågor till honom. Jag skall inte uppträda som Johan Lönnroths privata talesman. Jag har fullt nog med att uppträda som talesman för regeringen och för Socialdemokraterna. När det gäller dagistaxorna tycker jag kanske att Lars Leijonborg skall tänka sig för litet innan han raljerar och kritiserar det alltför mycket. Jag är nämligen övertygad om att Folkpartiet är ett av de partier där stora grupper är mycket positiva till de här förslagen, om man nu kan tala om stora grupper längre i folkpartisammanhang. Vi kanske skall säga en stor andel. Det är kanske inte så väldigt klokt att gå ut i stenhård konfrontation i den här frågan. Jag tror inte att Lars Leijonborg får sina kvarvarande väljare med sig om han gör detta.
Herr talman! Poängen är ju att Johan Lönnroth talar för sig och Erik Åsbrink talar för sig, men ni talar ju båda för samarbetsalliansen. Ni gör olika uttolkningar av en central ekonomisk-politiska fråga. Det är klart att jag som medborgare i Sverige har ett intresse av att få utrett vad som ligger bakom de olika resonemangen. Vi är mycket för enhetstaxa på dagis. Vi har i själva verket jobbat för det i årtionden. Vi har dock sagt alldeles klart i valrörelsen att för oss kommer de gamla och de sjuka först. Där är det mycket vilseledande tal. Ni talar om en miljard hit och en miljard dit, men sanningen är att den dryga miljard ni nu tillför helt och hållet kommer att gå åt till höjda kommunala pensioner. För alltså inte de gamla och sjuka bakom ljuset än en gång! Ni tillför för närvarande inga ytterligare pengar och har inga systemförändringar som skulle kunna hjälpa de gamla och sjuka. Så dystert är det.
Herr talman! Jag har nu för fjärde gången i rad varit med om att öka statsbidragen till skolan, vården och omsorgen. Det började våren 1997, det fortsatte hösten 1997, det kom en tredje påspädning våren 1998 och nu i budgetpropositionen sker det för fjärde gången. Att då som Lars Leijonborg säga att vi lurar de gamla och inte prioriterar de här områdena är milt talat en märklig uttolkning av vad som faktiskt sker. Om nu Lars Leijonborg kan bryta sig loss ur samarbetet med Moderaterna, som ju hela tiden har velat satsa mindre på det här området, och stödja våra utökningar av statsbidragen välkomnar jag detta. Jag vill också tillägga att de 1,3 miljarder som vi tillför är ett rent nettotillskott till kommuner och landsting. Som bekant gäller domstolsutslag i landet, och det är redan en realitet att kommuner och landsting har dessa kostnader. Vad vi nu gör är att förhindra att detta går ut över andra områden i den kommunala ekonomin. Det fanns ingen formell skyldighet att göra detta, men vi tyckte att det var viktigt att tillföra de här pengarna - och vi gör det t.o.m. med råge - för att vara säkra på att dessa pengar inte tas från vården, skolan och omsorgen. Det tycker jag att Lars Leijonborg borde välkomna. Kan vi sedan utöka resurserna ytterligare år 2001 är väl det också en bra signal som Lars Leijonborg borde värdesätta. Sedan vill jag säga att vi har genomfört en lång rad förslag som underbygger en starkt positiv utveckling på sysselsättningsområdet. Det var svårt under några år, när vi var tvungna att genomföra den mest omfattande budgetsanering som har skett i något land och dessutom drabbades av en internationell konjunktursvacka som slog till 1995 och varade under 1996 och in på 1997. Detta är saker som vi tyvärr inte kan göra någonting åt annat än att fortsätta att arbeta för att stärka den svenska ekonomin, och det är precis det vi gör nu också. Vi har på nytt en oro internationellt, och den oron försvinner inte bara därför att man förordar folkpartipolitik. Detta är någonting som vi alla får leva med. Vi skall fortsätta arbetet med att stärka svensk ekonomi. Vi skall ha en hög beredskap att anpassa oss till omvärlden. Vi skall också samarbeta med andra länder för att förebygga internationella kriser. Det är saker vi skall göra och kommer att göra.

Herr talman! Jag ställde en fråga till finansministern under mitt huvudanförande. Det gällde om vi kunde få ett stöd för tanken att genomföra en genomgripande utredning kring frågan om tillväxt och miljö. Det är en av huvudfrågorna för ekonomisk politik i framtiden, menar vi i Miljöpartiet, att visa att det går att ha en bra ekonomisk utveckling och ändå minska användningen av naturresurser och belastningen på miljön. Här tror jag att Sverige skulle kunna göra en insats genom att använda det svenska utredningsväsendet och göra en bred genomgång och också försöka hitta vägar in i framtiden för att lösa de här problemen. Jag och Miljöpartiet föreslår att vi tillsätter någon form av utredning kring det här. Jag undrar om finansministern kan vara med och bidra till att lösa den frågan.
Herr talman! Jag lägger nu tillbaka den penna som jag tog med mig från talarstolen och som tillhör någon av mina meddebattörer. Till Peter Eriksson vill jag säga att jag är positivt inställd till att vi på något sätt, t.ex. utredning eller arbetsgrupp, ser över de här frågorna. Tillväxten är viktig, och jag tror att det blir svårt att nå våra ambitiösa sysselsättningsmål om vi inte har en hög tillväxt under de kommande åren. Men jag tycker också att det är viktigt att tillväxten sker i former som inte försämrar miljön utan tvärtom gör det möjligt att spara resurser, att ha mindre rovdrift på naturen och att ha en ekologiskt hållbar tillväxt. Kan vi få en ökad samsyn här tror jag att det vore värdefullt. Jag är alltså positiv till att vi bedriver ett sådant arbete. De exakta formerna för detta vill jag fundera på, men jag återkommer gärna i den här frågan och bjuder in till ett bredare samarbete. Den andra fråga som Peter Eriksson tog upp i sitt inledande anförande gällde säkerhetspolitiken. Jag måste säga att jag inte var medveten om att överbefälhavaren i så hög grad hade miljöpartistiska böjelser. Men jag föredrar att inte ge mig in i den debatten utan överlåter åt försvarsministern att hantera detta även i fortsättningen.
Herr talman! Jag tar pennan. Jag får tacka för svaret. Jag tror att det var bra att finansministern inte gav något besked i dag om hur vi gör med säkerhetspolitiken i framtiden. Jag är personligen övertygad om att vi kommer att ha mer av en samsyn kring de frågorna de närmaste åren.

Herr talman! Jag vänder mig till Bo Lundgren och Lars Leijonborg. Den mening i finansplanen som jag syftade på i mitt första anförande lyder så här: "Om tillväxten av konjunkturmässiga skäl väsentligt skulle avvika från denna", dvs. den prognostiserade, "skall motsvarande avvikelse från de angivna målen tolereras". Vi står bakom denna budget. Vi har accepterat budgetmålen, och vi har självklart starkt ställt oss bakom sysselsättningsmålet. Sedan har vi i Vänsterpartiet samma uppfattning som den socialdemokratiska partikongressen, dvs. att om det skulle uppstå målkonflikter är sysselsättningsmålet det allra viktigaste. Vi kommer säkert att få en diskussion mellan de olika parterna i det här samarbetet. Den kommer säkerligen att leda till en ökad samsyn. Men en sak skall jag till slut lova Bo Lundgren, oavsett var vi landar i denna diskussion kan jag garantera att vi kommer att klara av att amortera mer på statsskulden än Bo Lundgren någonsin klarar med sin ekonomiska politik. Till Lena Ek vill jag säga att det är klart att det inte är några underverk som vi har åstadkommit i jämställdhetsarbetet på denna korta tid. Vi har sett till att det blir tilläggsdirektiv till den utredning som pågår och som handlar om att JämO skall få starkare redskap mot lönediskriminering. Det här var förslag som vi inte fick något stöd för i våras i utskotten. Det är mycket glädjande att Lena Ek nu, om jag förstår henne rätt, ställer sig bakom de här förslagen, om än blygsamma. Jag ser fram emot att Lena Ek och jag skall kunna samarbeta i finansutskottet för att äntligen driva jämställdhetsarbetet framåt. Det har varit ganska trögt tidigare. Vi hade också i våras förslag om ökade anslag till regionalpolitiken, ungefär 1 miljard. Men det har inte rymts under det utgiftstak som Socialdemokraterna och Centerpartiet har varit eniga om. Men jag emotser även där ett samarbete mellan Centern och Vänsterpartiet för att få ökad slagkraft i regionalpolitiken. Lars Leijonborg talade om matematikens järnhårda lagar. Vi har inte tid med denna debatt i dag, men jag skulle väldigt gärna vilja få en tolkning av förhållandet 50/30 i skattereformen. Ni har ju varit med om att ställa er bakom en pensionsöverenskommelse som innebär att de egenavgifter på 7 % som gäller i dag skall höjas ytterligare. Vi har nu marginaleffekter på 39 %, alltså 32 % i kommunalskatt och 7 % i egenavgifter för låginkomsttagare. Ni är själva långt borta från 50/30. De förslag ni lägger fram innebär stora skattesänkningar för framför allt höginkomsttagarna. Er skattepolitik är förödande för kvinnor. Den innebär totalt sett väsentligt mycket större skattesänkningar för män än för kvinnor. Detta är en mycket viktigare jämställdhetsfråga än de mindre saker som Lars Leijonborg tog upp att vi har lyckats få igenom i denna budget. Lars Leijonborg raljerar också om de blygsamma 5,3 miljarder som vi har lyckats lägga på kommuner och landsting. Det må han gärna göra, men Folkpartiets politik innebär ännu mindre pengar till kommuner och landsting. Hur han skall lyckas växla en hundralapp i tre femtiolappar, vilket han tydligen alltid gör, begriper inte jag. Det är för övrigt också en sak som är mycket negativ för kvinnors arbetsmarknad att Folkpartiet föreslår mindre pengar till kommuner och landsting än den nu liggande budgeten innebär. Mats Odell, är det en sak i fråga om tillväxten som kristdemokraterna inte har förstått är det vilken betydelse, framför allt i offentlig sektor, det har haft att kvinnorna har kunnat gå ut på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Barnomsorg som innebär att en kvinna kan gå ut i arbete är samhällsekonomiskt lönsamt. Det ger mer i skatteintäkter än vad barnomsorgen kostar. Det har Mats Odell och kristdemokraterna aldrig förstått. Ni är ett bakåtsträvande parti när det gäller jämställdhet och den här typen av kvalitativ uthållig tillväxt. Vi kan aldrig hindra enskilda socialdemokrater att föredra Lars Leijonborg och Mats Odell före Gudrun Schyman eller Johan Lönnroth. Men vi är ändå övertygade om att man i de djupa leden, inom fackföreningsrörelsen, inom socialdemokratin, har väldigt svårt att tänka sig ett samarbete med partier som vill föra arbetsrätten tillbaka till det som gällde på den tiden då arbetsgivarna hade all makt på arbetsplatserna. Det är också väldigt svårt att tro att utvecklingen skulle kunna leda till att vi får ett annat sorts samarbete, med dem som jag brukar kalla bröderna Bakåt: Lundgren, Odell, Leijonborg. De vill föra oss tillbaka. De framsteg som har gjorts, inte minst på jämställdhetens område, vill ni föra tillbaka i tiden. Men det kommer inte att ske. Den majoritet som nu har bildats kommer att hålla mandatperioden ut. Jag är full av tillförsikt inför att detta skall kunna inträffa.

Herr talman! Vi kan gärna samarbeta om jämställdheten. Problemet är att Vänsterpartiet och Centerpartiet har helt olika utgångspunkter i de här frågorna. En kollektivistisk 68-syn på jämställdheten, som t.ex. karakteriseras av att det bara är barnomsorg i form av dagis som skall finnas, kan vi inte ställa upp på. Inte heller på att man, när man tittar närmare på regionalpolitiken, inte undersöker att könskriterierna uppfylls inom det regionala utvecklingsstödet. Vi har länsstyrelser som fördelar regionalt utvecklingsstöd till företag med siffrorna 90 % till manliga företag och 10 % till kvinnliga. Det finns ett oändligt antal exempel. Men vi skall gärna samarbeta. Det finns säkert vissa hållpunkter där vi kan vara överens, våld mot kvinnor t.ex.

Herr talman! Johan Lönnroth skulle behöva åtskilligt mer än åtta sekunder för att reda ut allt egendomligt han sade om jämställdhet i sitt inlägg. Sanningen är att Vänsterpartiet har uppnått mycket litet i det här samarbetet, särskilt på jämställdhetsområdet. Folkpartiet går självfallet inte bakåt, eftersom det är vi som har medverkat till de flesta framstegen på detta område. Vänsterpartiet har i närtid inte tillfört kommunerna några medel. Allt de nu får kommer att gå åt till höjda pensioner. Det är sanningen. Vi har ett antal förslag som skulle förbättra vården, omsorgen och skolan. Det är centralt, inte minst ur jämställdhetssynpunkt.

Herr talman! Så kom i debattens sista skälvande sekunder ett tilläggsförslag från Johan Lönnroth. Såvitt jag förstod gick det ut på att de av landets småbarnsföräldrar som själva har valt att vårda sina egna barn snarast bör lämna in dem på närmaste daghem för att öka tillväxten. Johan Lönnroth, kristdemokraterna vill myndigförklara landets småbarnsföräldrar, skapa en valfrihet. Att barnen får så trygga uppväxtmiljöer som över huvud taget är möjligt är för oss t.o.m. överordnat den ekonomiska tillväxten.
Herr talman! Jag slutar med att uttala förhoppningen att när Lena Ek har befunnit sig en tid i finansutskottet skall hon förstå att hon i jämställdhetsfrågorna ligger oändligt mycket närmare mig än Mats

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Bo Lundgren, men som också gäller Leijonborg och Odell. Den handlar om EMU - den gemensamma valutan. Man har från regeringens sida klargjort att man inte vill ha ett direkt samarbete mellan Vänsterpartiet, är en sådan viktig Europafråga. Regeringen vill inte samarbeta - jag tror att det beror på att regeringen inte vet så väl vad man vill och då är det alltid svårt att samarbeta. Den borgerliga oppositionen har en klar inställning - i varje fall låter det så. Är ni beredda att i Sveriges riksdag fatta beslut om en folkomröstning om EMU - valutaunionen? Kan ni tänka er att samarbeta med de EU-kritiska partierna för att få ett avgörande i EMU-frågan och på sikt i EU-frågan? EU-frågan är fortfarande en brännande fråga, och vi har svårt att få en lösning på den.
Herr talman! Låt mig börja med det sista som Peter Eriksson sade. Det är ett strålande exempel på den paradox jag pekade på tidigare. Här kommer Peter Eriksson som representant för de EU-kritiska partierna och frågar oppositionen om man är beredd att samarbeta med dem om krav på folkomröstning. Vi kristdemokrater har sagt - och vi håller med regeringen - att frågan om ett svenskt medlemskap i EMU:s tredje fas skall avgöras av svenska folket antingen i val eller i folkomröstning. Så över till dagens ämne. Debatten har gett svar på att regeringen står tomhänt - jag måste säga detta, Erik Åsbrink - och saknar idéer och en konkret politik om hur vi skall identifiera och uppmuntra drivkrafterna i företagande, dvs. att få fler människor i arbete genom fler och växande företag. Ni har inte heller begärt något mandat av väljarna på området. Ni har begärt mandat om att sätta ett tak för dagisavgifterna. Vi har hört hur det har gått med det i dag. Vi får se hur det går i framtiden. Nu skall en politik utformas. Det har vi fått besked om. Det är dock ganska oklart hur det skall gå till. Vi har för närvarande ett gnisslande trepartisamarbete. Vi kommer att få en inbjudan till överläggningar om den ekonomiska politiken - eller bara skattepolitiken. Låt mig säga att vi kristdemokrater kommer att med stort intresse komma till dessa överläggningar. Men vi kommer inte att ställa upp som något slags stödtrupper om samarbetet med Vänstern och Miljöpartiet havererar utefter vägen. Om regeringen misslyckas är det min uppfattning - och jag förstår även Folkpartiets uppfattning - att då får regeringen vända sig till jobballiansen. Den är ett alternativ och har lagt fram en politik om regeringen inte klarar att sköta landets ekonomi tillsammans med dessa två partier.

Herr talman! Svaret från Mats Odell på min fråga om EMU och folkomröstning visar tydligt att det inte bara är regeringen som är starkt splittrad i EMU och Europapolitiken utan också Kristdemokraterna. Man vet inte på vilken fot man skall stå, om man skall skjuta på frågan helt, om man möjligen skall ha en folkomröstning eller om beslutet skall fattas i ett allmänt val. Jag ställde frågan för att få klarhet på den punkten. Men Kristdemokraterna har tydligen inte tagit ställning. Jag vill uppmana Mats Odell att gå hem till de sina och försöka komma underfund med var ni står och hur ni skall agera i frågan i framtiden. Det kommer att behövas ett tydligare ställningstagande för att veta hur den svenska linjen skall bli framöver.
Herr talman! I vårt valmanifest inför årets riksdagsval, Peter Eriksson, stod det att frågan bör avgöras i en folkomröstning.

Herr talman! Då kanske ni kan komma överens med oss om att ha en folkomröstning i EMU-frågan. Hör gärna med de borgerliga bröderna och systrarna om den saken, så kanske vi kan fatta beslut i kammaren det närmaste året.

Herr talman! Jag vill komma tillbaka till ett av de största bekymren som jag ser med den budgetproposition som har lagts fram i dag, nämligen att så mycket grundas på att vi har en reell tillväxt i landet samtidigt som det i förslaget saknas rejäla nyskapande förslag just om tillväxten. Allra först regionalpolitiken. Det bekymmersamma är i och för sig inte att ett nytt anslag inrättas men att ramen blir lägre. Dessutom inrättas ett bemyndigande för regeringen. På så sätt lyfts stora delar av frågan från riksdagen till regeringen. Vi har sett hur det har gått med de miljömiljarder som har fördelats de senaste åren. Man kan undra om regionalpolitiken kommer att skötas på samma sätt som Anna Lindh har skött miljömiljarderna. Det blir i så fall synd om de delar av Sverige som ligger utanför storstäderna. Jag vill påpeka att regionalpolitiska anslag i dagens läge av länsstyrelserna används på ett sådant sätt att de inte fyller av riksdagen beslutade könskriterier. Medlen fördelas i de flesta länsstyrelserna så att den övervägande delen går till företag drivna av män. Företag drivna av kvinnor missgynnas. Det behöver göras något åt detta. Den allvarligaste kritiken i sammanhanget handlar om utbildning och högskola. Det behövs ett nytt studiemedelssystem. Vi i Centerpartiet har sagt att vi är villiga att skjuta till 2 miljarder mer än regeringen till detta. Anledningen är förstås enskilda människors utveckling, arbetslösheten och företagens behov av utbildad arbetskraft. I förra veckan kom en rapport från NUTEK där det påpekades att företagen behöver 80 000 civilingenjörer inom de närmaste åren. Det finns ingen möjlighet att tillfredsställa det behovet, som systemet ser ut i dag. För de nya platser som vi gemensamt har tillskapat på högskolorna, och som säkert är till stor nytta för hela landet, behövs dessutom ett tillskott vad gäller forskning för att få fram kvalificerade lärare. Med detta vill jag sluta. Jag konstaterar att det i budgeten saknas reella förslag vad gäller tillväxten.

Herr talman! Mats Odell sade att om det samarbete som har inletts skulle misslyckas skall vi vända oss till den s.k. jobballiansen. Jobballiansens samlade verk består ju av en tidningsartikel i sju punkter, och jag funderar litet på vad det skulle innebära att vända sig till jobballiansen. Det kanske är höjd bolagsskatt, som Kristdemokraterna vill genomföra, mindre pengar till vården, skolan och omsorgen, som Moderaterna vill genomföra, och nej till sänkt inkomstskatt för att i stället kunna sänka arbetsgivaravgifterna, som Folkpartiet vill göra. Är det kanske ja till EMU, som några partier vill, eller nej till EMU, som Kristdeomkraterna vill? Detta är inte mycket att luta sig mot. Nu går vi inte in i ett samarbete med sikte på att det skall misslyckas, utan med sikte på att det skall lyckas och bli en framgång. Det är viktigt för Sverige att vi har nått den här uppgörelsen. Det skänker en stabilitet och styrka åt den ekonomiska politiken. Det är lika viktigt att uppgörelsen genomförs och att eftervården fungerar bra. Det är förutsättningen för ett fortsatt bra samarbete. Jag tycker med förlov sagt att det är ganska ointressant med den typ av bisarra kannstöperier och konspirationsteorier som Bo Lundgren och andra ägnar sig åt, och frågor om hur det ena statsrådet förhåller sig till den andra politiken. Var lugn! Vi kommer att hantera detta på ett bra sätt. Resultaten av den ekonomiska politiken kommer att visa sig. Vi samarbetar på viktiga områden, men det finns också områden där varje parti står för sin egen politik.

Herr talman! Det var inte några direkt imponerande argument som Erik Åsbrink hade för att inte vända sig till jobballiansen. Han har ju satt sig i samma bås som Vänsterpartiet och Miljöpartiet och tror att han tillsammans med dessa partier skall kunna nå dit han nu vill, och nu har han lagt ned mycken kraft på att formulera ett mål om vart man skall komma till år Jag uppfattar det så att regeringen kommer att inbjuda till samtal, och då är ju alla partier på jämbördig basis. Jag har också uppfattat det så att socialdemokratin står med ganska rent bord i de här frågorna - det finns ju ingen politik. Jag tycker därför att det skulle vara en ganska bra utgångspunkt om man vill förhandla. Men vi får se hur det går med den här stoppalliansen. På tal om tidningsartiklar är ju dagens artikel inte någon direkt bra start på det som skulle vara bröllopsdagen för detta samarbete. Men den som lever får se.

Kammarens sammanträde är nu öppnat för riksdagens frågestund. Regeringen företräds i dag av vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, finansminister Erik Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén besvarar allmänpolitiska frågor. Övriga statsråd besvarar frågor inom sina respektive ämnesområden. Eftersom detta är den första frågestunden för den här mandatperioden kan det ta något längre tid än vanligt innan teknikerna identifierar var frågeställaren sitter. Jag vill därför uppmana ledamöterna att kontrollera att lampan som visar att mikrofonen är påkopplad verkligen lyser.
Fru talman! EU-kommissionen har utvärderat den svenska arbetsmarknadspolitiken. Man har sagt att Sverige bör sträva efter skattesänkningar på arbete för att, som man säger, skapa bättre förutsättningar för nya arbetstillfällen. Sverige har varit med om den här synen i det toppmöte som förra hösten diskuterade sysselsättning. Men den svenska regeringen avvisar skatter som, säger man, föga meningsfulla för att öka sysselsättningen. Jacques Santer i EU-kommissionen säger att det är viktigt att alla länder följer uppgörelsen i sin helhet och inte bara väljer enskilda delar. Min fråga, fru talman, till finansministern är: Vilka slutsatser drar finansministern av EU kommissionens kritik på den här punkten?
Fru talman! Det är riktigt att EU-kommissionen har kommit med en rapport, och jag gläder mig åt den. Den innehåller på många punkter beröm till Sverige för vår höga sysselsättningsgrad, för våra aktiva insatser mot ungdomsarbetslösheten och för att vi ligger långt framme när det gäller att främja jämställdhet och att få in människor med funktionshinder på arbetsmarknaden. Självfallet finns det mycket mer att göra. Vi har ju varit pådrivande och också sett att man lyfter fram de frågorna mer än tidigare i EU sammanhang. Det är glädjande. När det gäller skattepolitiken vill jag hänvisa till att regeringen inom kort kommer att inbjuda partierna i riksdagen till överläggningar. Det finns då möjlighet både för Centerpartiet och andra partier att framföra sina synpunkter. Det må gälla beskattning av arbetsinkomster eller andra delar av skatteområdet. Jag hoppas att vi där så småningom kan nå fram till en bred uppgörelse om den framtida skattepolitiken.
Fru talman! Det är rätt att EU-kommissionen delar ut beröm. Men när det gäller aktiva och framåtsyftande åtgärder är det framför allt Spanien och Frankrike som får beröm. Sverige får beröm för att vi har en god existerande situation, kanske inte så mycket för det som skall ske framåt. Det intressanta är att synen på arbete och skatten på arbete, dvs. ena halva i det vi kallar skatteväxling, har varit med i den svenska debatten och förslagsställandet i många år, bl.a. som en följd av den s.k. skatteväxlingskommittén. Jag tycker att regeringen hela tiden håller tillbaka det arbetet. Min fråga är om det här är ett besked från finansministern till Centerpartiet och kanske också till ett parti som man nu samarbetar med i regeringen, Miljöpartiet. Blir det en rejäl skatteväxling eller inte, som en följd av förslag från regeringen?
Fru talman! Skatteväxling är ju en metod som vi redan har använt i Sverige, mer än i något annat land. Men jag vill nämna att om vi skall sänka skatten på arbete med 1/13 krävs, för att finansiera det, en fördubbling av energibeskattningen. Det visar att det är oerhörda skillnader i skattebasernas storlek. Det är klart att möjligheterna är begränsade om man skall vara hänvisad enbart till detta. I de överläggningar som jag räknar med skall komma i gång ganska snart kommer det självklart att ingå en diskussion om skatten på arbetsinkomster. Om vi kan göra något där, är det bra. Men det måste naturligtvis ställas samma krav här som i andra sammanhang: Vi kan inte låna till skattesänkningar. Vi kan inte medverka till skatteförändringar som ökar klyftorna i samhället. Det måste vara ansvarsfullt finansierat och bidra till att utjämna skillnader i levnadsstandard. Det ser jag som mycket viktigt. Vi ligger redan högt när det gäller sysselsättningsgrad, jämfört med de flesta andra länder. Likväl har vi mycket högre ambitioner än så. Vi kommer att på bred front föra en aktiv politik för att successivt öka sysselsättingen.
Fru talman! Nu sade finansministern att här kommer att ingå en sänkning när det gäller skatten på inkomster. Det är det som förvirrar mig litet när finansministern redovisar detta. Är det det finansministern menar med att sänka skatten på arbete? Är det primärt att sänka skatten på inkomster? Det är en angelägen skattesänkning, men är det inte skatten på arbete i form av arbetsgivaravgifter som bör vara nyckeln i skatteväxlingen?
Fru talman! Jag vill inte föregripa vad de kommande överläggningarna kan komma att innebära. Skatt på arbete har vi ju huvudsakligen i form av arbetsgivaravgifter och inkomstbeskattning. Vad diskussionerna kan leda fram till tycker jag att framtiden får utvisa. Jag vill inte gå in i de överläggningarna med låsningar och bindningar som försvårar möjligheten att föra en öppen diskussion som förhoppningsvis skall leda till en bred uppgörelse.
Fru talman! Regeringen vilar ju nu på ett parlamentariskt underlag bestående av, förutom regeringspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det innebär att det finns frågetecken om regeringens politik på en rad områden. Ett område som Leif Pagrotsky har ansvaret för är förutsättningarna för svensk försvarsindustri. Det gäller inte minst de arbetstillfällen som hotas på många företag. Eftersom Vänsterpartiet och Miljöpartiet i praktiken vill lägga ned svensk försvarsindustri genom att först sätta stopp för svensk vapenexport, undrar jag om regeringen skall ompröva sin politik på det här området eller om regeringens parlamentariska underlag inte kommer att ha något inflytande över dessa sysselsättningsfrågor som faktiskt är beroende av vilka villkor svensk försvarsindustri har att leva under.
Fru talman! Jag vill gärna understryka att ansvarig i regeringen för arbetet med olika industribranscher, inklusive försvarsindustrin, är näringsminister Björn På mitt område ligger frågan om exportkontrollen av krigsmateriel. Där har vi traditionen att söka ett så brett samförstånd som möjligt. De flesta beslut som fattas tas i mycket bred samsyn. Några hänsyn till branschens sysselsättningsförhållanden brukar i sådana sammanhang knappast vägas in. Jag tror att det är realistiskt för oss alla att räkna med att den branschen, som har krympt, kommer att fortsätta att krympa.
Fru talman! Jag noterade också i regeringsförklaringen att sysselsättningsområdet var ett av de områden som ni skall samarbeta om. Sysselsättningen påverkas ju beroende på vilka villkor som gäller för industrin. Just för försvarsindustrin handlar det faktiskt om förutsättningarna för vapenexport. Vi vet att regeringsunderlaget här i kammaren förordar en annan politik, nämligen att svensk vapenexport skall upphöra. Detta är något som direkt påverkar sysselsättningen i svenska företag. Det finns en klar koppling. Därför är min fråga: Ligger regeringens politik fast på det här området, eller är det det nya regeringsunderlaget som får bestämma?
Fru talman! Mitt svar på Dan Ericssons fråga är: En generösare tillämpning av exportreglerna kommer inte att användas som ett instrument för att öka sysselsättningen i försvarsindustrin. I vad som i övrigt behöver göras för att påverka forskning och utveckling inom denna sektor och vad det nu kan vara fråga om på olika områden vill jag hänvisa till näringsminister Björn Rosengren, som kommer att vara här någon av de kommande torsdagarna. Dan Ericsson är då säkert fullt välkommen att pressa honom på den punkten. I vad som kommer an på mig är beskedet att en generösare tillämpning av de exportregler som riksdagen har fastställt inte kommer att bli ett sätt att öka sysselsättningen i de här branscherna.
Fru talman! Efter det att riksdagen fattat beslut om det nya pensionssystemet har det kommit fram att 50-talisterna - jag skall nu inte uttrycka mig i termer av vinnare och förlorare, även om det ligger nära till hands - har kommit i kläm i det nya systemet. Utan att gå in på det tekniskt komplicerade systemet kan jag bara konstatera att 50-talisterna i pension kommer att få ungefär 40 % av slutlönen medan 40-talisterna kommer att få ungefär 60 %. Min fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall är om hon är beredd att göra något åt 50-talisternas nu uppdagade situation.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att svaret är att statsrådet Maj-Inger Klingvall inte är beredd att göra någonting. Jag tycker att det är beklagligt att man inte kan tänka sig att ta något initiativ till att diskutera det här. Om det nya systemet skall behålla sin legitimitet, kan det inte få komma fram sådana här saker i efterhand. Väldigt många av 50-talisterna har redan jobbat större delen av sitt liv och har svårt att göra något åt sin situation, där de i det nya systemet skall tillgodoräknas så litet. Jag skall inte heller här gå in på det tekniska. En tanke som dyker upp är att 40-talisterna alltid förser sig, medan vi som är födda på 50-talet hamnar ganska illa i de flesta system.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Marietta de Pourbaix-Lundin inte förstod vad jag sade. Jag skall försöka en gång till. De exempel som har figurerat i tidningsartiklarna bygger alltså på vissa bestämda förutsättningar som inte ger en rättvisande bild av hur systemet slår mellan generationer. Det går inte att ta fasta på någonting i de här exemplen. Man har där bestämt sig för vissa faktorer som ger det här utfallet. Man har bl.a. sett efter vad som händer med dem som har en inkomst över taket. Den som har en inkomst över taket får ju en lägre procentandel av sin slutlön i pension, men så är det också i ATP systemet. Det har alltså inte med saken att göra. Jag vet inte riktigt hur de här jämförelserna med 40-talisterna har gjorts. Det som jag har sett i artiklarna handlar framför allt om dem som är födda senare och som alltså får en full utdelning på sin premiepensionsdel, dessutom räknat på en väldigt hög avkastning, något som vi i dag vet oerhört litet om. Detta bygger alltså på en avkastning som ligger högre än lönetillväxten 40-50 år framåt i tiden. Hur relevant det är att använda detta som utgångspunkt för en jämförelse mellan 50-talister och 70-talister tycker jag att det är oerhört vanskligt att uttala sig om.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif I går sade Frankrikes premiärminister att Frankrike drar sig ut ur förhandlingarna om MAI-avtalet. Pagrotsky hur han bedömer att detta kommer att påverka de fortsatta förhandlingarna inom OECD.
Fru talman! Den bedömning som jag gör på de ytterst knapphändiga uppgifter vi än så länge har fått från Frankrike är att förhandlingarna om investeringsregler vid internationell handel kommer att flyttas till WTO, där de kommer att föras i en krets av alla de länder som berörs eller kan komma att beröras i en framtid. Det är en utveckling som vi välkomnar. Det har jag sagt flera gånger här i kammaren. Det har också tidigare varit en svensk linje att WTO är ett bättre forum för sådana här diskussioner än vad OECD har varit. I WTO finns det i dag 132 medlemsländer. Ytterligare 30 vill gärna bli medlemmar och har ansökt om medlemskap. Det kommer alltså att bli diskussioner om den här frågan som beaktar alla sorters länders behov, önskemål och intressen. Vi tycker att det är en bra utveckling, men det innebär naturligtvis också att det blir svårare att komma överens. Det är naturligtvis inte lika enkelt om man är 130 eller 160 vid bordet. Det var inte heller dessförinnan särskilt enkelt, men jag tycker att det skall bli bra att föra den här diskussionen i WTO.

Fru talman!

Dessutom skall man kunna inleda en omfattande humanitär insats. Sverige är på ett aktivt sätt med i alla dessa delar. Vi har sagt att när OSSE fått i uppdrag att övervaka med 2 000 observatörer kommer vi att generöst medverka med personal. Vi är också en av de största bidragsgivarna till de olika humanitära insatser som görs på fältet, och vi följer naturligtvis frågan från FN:s och från EU:s håll liksom även bilateralt. Den uppgörelse som nu har träffats måste förankras också i FN, och vi hoppas att den håller, så att Kosovos folk kan få fred och börja bygga upp sitt land igen.
Fru talman! Det handlar om en övergripande människovärdesfråga, som jag vill rikta till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det talas i regeringsförklaringen så vackert om riktade insatser till missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och andra utsatta grupper. Jag har följt upp vad som gäller för hemlösa. Det är fråga om stimulansåtgärder om 10 miljoner kronor per år som kommuner och ideella organisationer kan ansöka om för att pröva olika stödformer osv. Men jag undrar om det räcker med en stimulans som kommunerna kan välja att söka eller inte söka. Andelen psykiskt funktionshindrade kvinnor som har blivit utan bostad har ökat. Jag efterlyser den enskildes rättigheter i detta. Finns det någon kontrollfunktion? I min hemkommun t.ex., en medelstor kommun som ligger relativt bra till, skulle det räcka till kanske två bostäder, dvs. till 10 % av det behov som finns.
Fru talman! Situationen för utsatta människor i kommunerna är av naturliga skäl en kommunal fråga. Kommunerna får ju en allmänt förbättrad ekonomisk situation för att kunna hantera det här framför allt genom tillskottet av ytterligare resurser från staten, de s.k. Perssonpengarna. Det är naturligtvis det allra viktigaste. Sedan har just frågan om de hemlösas situation uppmärksammats. Vi gjorde det i det socialdemokratiska valmanifestet. Då är det också naturligt att det följs upp på något sätt när vi skrider till budgetarbete. Det här extra stimulansbidraget visar att också staten vill göra något extra och hjälpa till. Det är en skamfläck i Sverige att vi har hemlösa som vi inte tar hand om på ett riktigt sätt.
Fru talman! Det är gott och väl med stimulansmedel. Jag är väldigt glad för de här stimulansmedlen, men jag är ändå orolig. Jag har förstått att kommunernas förvaltningar redovisar en siffra, men om man frågar polisens arrestvakter får man en helt annan siffra. Jag tror att det här problemet är mycket större än vi anar. Jag efterlyser någon form av uppföljning från regeringen så att kommunerna tar detta på allvar. Man kan välja att söka eller man kan avstå från att söka bidrag från dessa 10 miljoner. De räcker som sagt till väldigt litet om man slår ut det över hela landet på ett år.

Fru talman! Egentligen saknar jag Lars Engqvist. Det lär jag inte säga många gånger den här mandatperioden. Därför får jag rikta frågan till Erik Åsbrink. Det har pratats mycket tillväxt. Vi har fått ett nytt superdepartement som skall ordna detta. Jag tycker att det är märkligt att man samtidigt har ett system där 1,2 miljoner stockholmare bor i kommuner som drabbas av en Robin Hood-skatt med inbyggda Pomperipossaeffekter. Det gör att kommunmedborgare, och därmed också elever, gamla och de som har dagisplats, förlorar på att fler får arbete. Det omvända gäller också: När fler blir arbetslösa i dessa Stockholmskommuner tjänar kommunen pengar på det. I grunden menar jag att man inte kan bygga en tillväxtpolitik när storstadsregionen Stockholm lever under dessa förhållanden. Därför vill jag höra när finansministern tänker ta bort denna tillväxtfientliga
Fru talman! Jag antar att det är skatteutjämningssystemet Fredrik Reinfeldt syftar på. Det systemet spelar en utomordentligt viktig roll för att hela landet skall leva och för att vi skall kunna skapa rimligt likartade ekonomiska förutsättningar för människor oavsett var i landet de bor, i storstad, på mindre orter, i glesbygd, i norr eller söder. Om vi skulle ta bort denna skatteutjämning skulle stora delar av landet drabbas av mycket svåra ekonomiska problem och mycket stora sysselsättningsproblem. Jag tror inte ett ögonblick att det skulle främja tillväxten i Sverige. Det skulle öka klyftorna och obalanserna i vårt land. Nu ses skatteutjämningssystemet över. Vi kommer att få en rapport inom kort. Regeringen skall studera den med stort intresse. Sedan får vi se om det finns skäl att göra några förändringar i det systemet.
Fru talman! Det är viktigt att skilja på två saker här, finansminister Erik Åsbrink. Vi är fullständigt ense om att hela landet skall leva och att det skall finnas en kostnadsutjämning. Vi vet att vissa regioner annars skulle hamna i stora svårigheter. Men det är inget försvar för de Pomperipossaeffekter som finns i det system som nu gäller. Det leder till att en kommun, när den försöker föra den tillväxtskapande politik som regeringen säger sig vilja ha och får fram fler arbeten, faktiskt förlorar resurser. Det är det tillväxtfientliga Pomperipossainslaget som jag och Moderaterna är ute efter, inte att avveckla hela idén med att vi skall ha utjämning i delar av landet. Detta är särskilt viktigt nu eftersom regeringen nu också har skaffat sig en målsättning om att 80 % av befolkningen i arbetsför ålder skall ha ett arbete. Detta rimmar illa med att storstadsregionen Stockholm faktiskt har en politik som leder till att vi blir fattigare ju fler som får arbete.
Fru talman! Det är glädjande om Fredrik Reinfeldt och Moderaterna ställer upp bakom det mål för ökad sysselsättning som regeringen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har formulerat. Det är bra om vi kan få en enighet om det och om den politik som krävs för att uppnå detta. Men jag ser inte att problemet i första hand är att Stockholmsregionen skulle växa för långsamt. Det är faktiskt så att även med det skatteutjämningssystem som vi har, sker den största expansionen i storstäderna och universitetsorterna. Det är betydligt sämre i övriga delar av landet. Jag kan inte se att den främsta uppgiften nu är att öka den typen av klyftor som vi tyvärr redan ser i dag. Det är viktigt att vi gör en översyn av skatteutjämningssystemet. Jag vill inte utesluta att det kan finnas vissa inslag som är olämpliga. I så fall får vi se över dem och kanske ändra på dem. Men jag anar ändå i själva framtoningen här att det skall ske en omfördelning som missgynnar stora delar av landet och ytterligare ökar de regionala klyftorna. Det är inte tillväxtfrämjande, och det är inte en politik som vi socialdemokrater kommer att ställa upp på. Det är bra med en expansion i Stockholm, men vi måste också tänka på övriga delar av landet.
Fru talman! Min fråga går till statsrådet Messing. Enligt regeringens proposition 1997/98:184 skall kabel eller betal-TV-företag som har köpt sändningsrätten till t.ex. fotbolls eller hockey-VM inte kunna utestänga den breda TV-publiken. Regeringens tolkning är att minst 95 % av TV-tittarna skall kunna se programmen. Då måste det upprättas en nationell lista över vilka arrangemang som är viktiga. Men regeringen tänker inte lämna någon sådan lista eftersom sändningsrätterna är upplåtna för flera år framöver. Fru talman! Min fråga till statsrådet är: Är det statsrådets mening att det inte skall upprättas någon lista?
Fru talman! Eftersom det bl.a. handlar om radiooch TV-lagen skall jag be att få svara på frågan. Hur såg det ut i TV i går kväll, om vi talar om TV 4 och public service-televisionen? Då fick man se de kramar som Henke Larsson fick, men man fick inte se det som var konsten i det hela, nämligen målet. Så vill vi inte ha det. Regeringen har föreslagit en ändring av radio och TV-lagen som ger oss rätt att, i enlighet med EU:s direktiv, upprätta en särskild lista över sådana sportevenemang som i första hand bör kunna visas i fri television. Vi har överlämnat den här propositionen till riksdagen. Vi hoppas att riksdagen snart skall ta ställning till den och göra det på det sätt som vi föreslår. Så snart det beslutet är fattat kommer regeringen att upprätta en sådan lista över sportevenemang. Vi kommer samtidigt att ta initiativ i EU-sammanhang, förhoppningsvis redan på nästa kulturministermöte i Bryssel i november, där vi samtidigt verkar för en skärpning av EU-direktivet på den här punkten för att verkligen fylla den här möjligheten med litet muskler. Det behövs mer om vi skall kunna hävda den fria televisionen på det här området.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pagrotsky. I regeringsförklaringen nämns Öresundsregionen som en dynamisk och stark utvecklingsregion. Och det är ju riktigt. Det finns en enorm potential på båda sidor om sundet, och det händer mycket som är positivt, bl.a. den nyligen inrättade sysselsättningspakten. Men självfallet finns det också hinder för en naturlig integrering och harmonisering i området. Några exempel är Danmarks aviserade förändringar när det gäller avdragsrätt för broavgifter, något som kommer att hindra arbetskraftspendling, och olika regler vad gäller avdragsmöjligheter för a-kassa. Listan kan göras lång. Jag anser att det är väldigt viktigt att hela regeringen jobbar inom respektive sakområde för att undanröja de här hindren. Jag skulle vilja fråga statsrådet vad som är på gång och hur man i regeringen jobbar med Öresundsregionen. Bron är ju snart klar.
Fru talman! Jag delar åsikten att hela regeringen bör engageras i detta. Regeringen, inte bara regionen, bör engagera sig i det jätteprojekt som en integration av Öresundsregionen innebär. Det pågår ett omfattande sådant arbete, som samordnas av mig som nordisk samarbetsminister. Flera av de frågor som Marie Granlund tar upp är föremål för analys och genomgångar, så att vi skall kunna lösa problemen och ändra på dem i tid tills dess att bron öppnas. En fråga tycker jag är av strategisk betydelse för att bron verkligen skall kunna utnyttjas och för att integration, tillväxt och förbättrade levnadsmöjligheter för människor skall bli verklighet. Det är att det blir billigt att åka över bron. Avtalet som har skrivits mellan Sverige och Danmark ser i dag ut att tolkas så att det skall kosta 450 kr att åka fram och tillbaka med bil. Det tycker jag är alldeles för mycket, och jag hoppas att vi skall kunna ändra på det. Jag hoppas också att det finns opinionsmässigt stöd för detta på båda sidor om Öresund. Jag tror att det är nödvändigt om bron verkligen skall komma till sin fulla rätt.
Fru talman! Tack för svaret. Jag vill bara understryka att jag tycker att det är oerhört viktigt att man jobbar med de här frågorna, så att hela Sverige kan få del av det som händer i Öresundsregionen.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Regeringen har annonserat att man avser att bjuda in alla riksdagens partier till överläggningar om skattepolitiken. En viktig fråga på det området är naturligtvis skatten på arbete, arbetsgivaravgiften. Vi vet att generella sänkningar av arbetsgivaravgiften är oerhört kostnadskrävande om man skall nå effekter som rör sysselsättningen. Därför kan man tänka sig att snäva in det här, och i stället rikta skattesänkningar till arbetskraftskrävande sektorer som i dag inte existerar på den vita marknaden i någon större utsträckning. Jag tänker naturligtvis på den privata tjänstesektorn. Har regeringen inför de överläggningar som man har aviserat funderat ytterligare någonting kring frågan om skatterna för den privata tjänstesektorn?
Fru talman! Den privata tjänstesektorn är den sektor som växer snabbast i Sverige. Det är den sektor där sysselsättningen ökar kraftigast. Det skall vi ha klart för oss innan vi börjar diskutera förändringar i skattesystemet som särskilt gynnar delar av den sektorn på bekostnad av andra delar av arbetsmarknaden. Min grundinställning är ganska skeptisk. Det bygger bl.a. på erfarenheter från andra länder. Danmark har prövat det här, och de danska erfarenheterna är att effekterna på sysselsättningen blir mycket små till stora kostnader. Risken är att den sysselsättning som ökar inom de gynnade sektorerna bara är omflyttningar från de missgynnade sektorerna. Min grunduppfattning är alltså - liksom när den stora skattereformen genomfördes - att vi skall ha en lika och neutral beskattning. Sedan får olika branscher och företag hävda sig på egna meriter. Jag vill också säga att vi inte går in i förhandlingarna med några insnävningar och låsningar, utan vi har en öppen attityd. Så visst kan vi diskutera de här sakerna. Men jag menar att det finns starka skäl för att ha den här grundsynen - lika, neutral beskattning. Inga branscher, inga näringar, skall diskrimineras jämfört med andra.
Fru talman! Jag får naturligtvis ta åt mig det som Erik Åsbrink säger, att han inte går in med några låsta föreställningar i den här frågan. Jag tror att det här är en nyckelfråga för att vi skall kunna öka sysselsättningen i landet. Genom riktade avgiftssänkningar som staten kan genomföra kommer vi att kunna öka sysselsättningen radikalt på det här området. Det är ingen tillfällighet att man i Danmark har behållit systemet. Vore det värdelöst hade man naturligtvis avskaffat det. Vi har diskuterat den här frågan under många år nu, och regeringen har hållit en öppen attityd. Jag skulle för min del önska att den öppna attityden också övergick till handling. Jag tror att det är nödvändigt för att öka sysselsättningen och för att minska sysselsättningen i den svarta sektorn.
Fru talman! Har man infört ett system, som i Danmark, är det inte alltid så lätt att avveckla det. Men de utvärderingar som har gjorts är mycket tydliga: små effekter till stora kostnader och eventuellt bara omfördelningar mellan olika branscher. Jag tror inte att vi ökar sysselsättningen totalt sett i Sverige genom att införa diskriminerande skatteregler, genom att politiker säger att man skall gynna vissa verksamheter med lägre skatter och missgynna andra verksamheter. Det säger sig självt att de missgynnade verksamheterna får en sämre sysselsättningsökning. Flyttar vi jobb från en bransch till en annan kan jag inte se att det har något värde för den totala sysselsättningen i samhället.
Fru talman! Jag respekterar naturligtvis finansministerns svar. Men jag tror att på det här området är priskänsligheten väldigt hög. Jag tror också att man skulle kunna genomföra en omflyttning av sysselsättning från den svarta till den vita sektorn. Det är enbart det jag är ute efter. Jag konstaterar att finansministern ändock möjligen har en något mer öppen attityd till de här frågorna i dag än tidigare, och jag ser fram emot vidare överläggningar.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern angående den stora skattereformen. Ett annat statsråd, Björn Rosengren, har uttalat att han gärna vill återgå till det, och det är många som vill det. Även finansministern antyder detta. Vi i Vänsterpartiet vill också återgå till det. En av principerna var att man skulle ha 30 % marginaleffekt vid låga inkomster. Nu är det väl litet bekymmer med det. Vi hörde ett annat statsråd, Maj Inger Klingvall, tala om pensionsavgifter, där det kan bli 7-9 %. Med sådana kraftiga marginaleffekter får man bara 60 kr över på en ny hundralapp. Vill finansministern verka för att vi återgår till trettioprocentiga marginaleffekter för låg och normalinkomsttagare? Och visst ligger principen fast, finansministern, att varje inkomstgrupp i den stora skattereformen skall betala sin egen skattesänkning? Det var väl därför ni lade in ett extra skikt på 25 % för dem som tjänar 360 000 kr? Visst var det så?
Fru talman! Jag noterar med glädje att det snart tycks vara en allmän uppslutning kring den stora skattereformen. Det var det inte i början av 90-talet. Moderaterna, som nu säger sig stå bakom den, var våldsamma motståndare och lade in 105 reservationer och särskilda yttranden. Även Vänsterpartiet var emot den. Men kan vi få en bred uppslutning kring principerna underlättas de kommande diskussionerna. Givetvis är det svårt att fullt ut återskapa exakt de skatteskalor som rådde då. Egenavgifterna är ett exempel på avsteg. Andra är höjda kommunalskatter, värnskatt 1 och värnskatt 2. Hela nivån har höjts. Det är betydande skatteintäkter vi får in genom detta, och de kan man inte utan vidare bara ta bort. Jag ser inte heller att egenavgifterna kan tas bort. Det är nämligen en del av finansieringen av pensionsöverenskommelsen. Men om vi kan få en bred uppslutning kring en reform som innebär att vi i högre grad tillämpar de principer som ligger bakom den stora skattereformen så vill jag välkomna detta, om det är ansvarsfullt finansierat.
Fru talman! Vi var båda två med om skattereformen. Vi var överens om att vi var överens om principen att höginkomsttagare skulle betala sin egen skattesänkning. Vi sade då att det inte var tillräckligt. Nu har vi kommit överens om att de får en extra skatt för att vi skall klara av det. Principen ligger fast. Min fråga är: Kan man då inte kompensera för de höjda egenavgifterna genom att försöka ta ned skatten för dem som har låga inkomster? Då kan vi nå trettioprocentiga marginaleffekter för låginkomsttagare. Visst är det ett mål som finansministern och vi i Vänsterpartiet är ense om?
Fru talman! En grov överslagsbedömning: Om vi fullt ut återinförde de skatteskalor som var resultatet av skattereformen i början av 90-talet skulle kostnaden bli ungefär 65 miljarder kronor, alltså ett oerhört stort belopp. Det skulle vara direkt ansvarslöst av mig att här i kammaren lova ut en skattesänkning på 65 miljarder kronor utan att kunna anvisa hur detta skall finansieras. Om vi skall diskutera förändringar i skattesystemet måste vi klara ut hur det hela skall finansieras - vi skall inte låna till skattesänkningar. Vidare är det viktigt att vi upprätthåller starka fördelningspolitiska krav, inte en skattereform som ökar klyftorna i samhället. Det är, menar jag, ett oavvisligt krav.

Fru talman! Vi får väl se vad vi blir överens om. Jag vill vara försiktig med att nu boka in överenskommelser eller mål. Till Lars Bäckström vill jag säga att jag har en öppen attityd. Jag går in i de här överläggningarna för att lyssna på andra partier. Under resans gång får vi se om det här kan få fastare former och om det går att nå fram till en ansvarsfullt finansierad och en fördelningspolitiskt rättvis skattereform som kan få en bred uppslutning i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén angående situationen på våra fängelser. Det är oroande att klimatet där har blivit så pass hårt som det blivit. Under de senaste åren har sju-åtta mord begåtts på våra fängelser. I går kom det rapporter om att även antalet självmord har ökat katastrofalt i år. Har regeringen några tankar på vad som kan göras åt det här? Det är ju inte meningen att människor som berövats friheten, ibland kanske för att skydda oss andra, skall bli mördade eller skall begå självmord på våra fängelser.

Fru talman! Jag är ingen expert på den här typen av kriminalpolitik. Frågan bör således ställas till justitieministern. Men det är klart att även som allmän tidningsläsare och allmänpolitiker blir man orolig över sådana här rapporter. Vi har tillsammans kunnat notera att kriminalvårdsmyndigheterna har tagit till sig detta och arbetat med det under en längre tid. Nu ägnas särskilt mycket arbete åt det här. Jag är alldeles övertygad att detta också gäller för justitieministern. Hon är bättre än jag på att svara på frågan, så mitt råd är att ta upp den vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. Alexandr Nikitin inför rätta i S:t Petersburg. Han avslöjade bristen på hantering av kärnavfallet i Murmansk. Enligt rysk lagstiftning är man skyldig att rapportera om stora miljöhot, vilket alltså Nikitin gjorde. Nu ryktas det emellertid om att Nikitin skall dömas efter militära lagar och hemliga dekret, vilket kan ge honom livstidsstraff för att ha avslöjat statshemligheter. Avser regeringen att på något sätt verka för att de ryska myndigheterna skall uppfylla sina förpliktelser enligt olika gemensamma konventioner, t.ex. FN:s men även den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter?
Fru talman! Denna fråga har varit uppe tidigare här i kammaren. Regeringen har då redovisat att man är bekymrad över hanteringen och att vi har tagit upp det här i bilaterala samtal. Över huvud taget berör fallet en vidare fråga av stor betydelse också för vår säkerhet. I området uppe vid Kolahalvön med omnejd ligger inte mindre än 18 % av världens kärnreaktorer, om man räknar in de 200 ryska kärndrivna ubåtar som ligger där. Nikitins fall aktualiserar alltså även en större fråga. I båda ärendena är vi vaksamma.
Fru talman! Kommer regeringen på något sätt att på plats kontinuerligt hålla sig underrättad om hur rättegången går? Det är ju en principiellt väldigt viktig rättegång.
Fru talman! Det ligger i sakens natur att vi kommer att följa denna rättegång - ja.
Fru talman! Jag hade i och för sig välkomnat statsministerns närvaro denna dag. Det skulle ha varit både klädsamt och passande om statsministern hade velat infinna sig till den nyvalda riksdagens första frågestund. "Demokratin måste erövras, och erövras igen. Nazism, fascism och rasism kan inte tolereras. Det ansvaret - att aldrig tiga still - delar vi alla som medborgare." Jag instämmer fullt och fast i den formuleringen. Jag undrar dock om vice statsministern möjligen känner till orsaken till att regeringen just i sin regeringsförklaring tiger still om en annan totalitär ideologi med miljontals offer på sitt samvete och altare, nämligen kommunismen.
Fru talman! Jag kan försäkra Henrik S Järrel om att det under hösten kommer att bli många tillfällen då statsministern finns med här - det är alltså inget problem. Vad gäller det som här har frågats om så ville vi i regeringsdeklarationen klargöra speciellt vad vi har sysslat med vad gäller levande historia. Det gäller de företeelser som är fasansfulla i historien men som också har börjat uppträda på nytt. Det är just därför att de på nytt uppträder, också i vårt samhälle, som vi särskilt har uppmärksammat dem, t.ex. Förintelsen inom projektet Levande historia. Vi i det parti som jag företräder har varit de som framför allt har tagit fighten med kommunisterna. Där har vi en historia som vi kan vara mycket stolta över. Vi kommer att fortsätta med att uppmärksamma de förbrytelser mot mänskliga rättigheter som har begåtts i kommunismens namn.
Fru talman! Får jag tolka det så att vice statsministern är beredd att satsa på en bred folkupplysningskampanj, ungefärligen motsvarande den om Förintelsen inom projektet Levande historia, men just rörande de miljontals folkmord som har begåtts och som alltjämt begås i kommunismens namn runt om i världen?
Fru talman! Att man, som regeringen gjort, har startat ett mycket lyckat upplysningsprojekt, projektet Levande historia, vad gäller Förintelsen och därmed sammanhängande frågor innebär inte att man inte är klar över att folkmord har begåtts också i andra ideologiers namn. Jag har förklarat varför vi uppmärksammat just det som har begåtts i nazismens namn, nämligen att nynazisterna verkar komma tillbaka. Det är det som i dag är så fasansfullt. Kommunismen är på utdöende, tack och lov, men nog skall vi uppmärksamma också de brott som har begåtts i kommunismens namn.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Jag har stött på personer som är utvecklingsstörda och som får sjukbidrag. När de fått tillfälle till arbete på hel eller deltid har de fortsatt erhållit sjukbidragsersättning. Detta har från de här människornas sida upplevts som att de inte fått lön på samma sätt som alla andra. Om de kunde få ersättning i form av lön i stället för sjukbidrag skulle det vara en väldigt bra förändring som betydde väldigt mycket för den här gruppens människovärde. Kan statsrådet Maj-Inger Klingvall arbeta för att det blir en förändring vad gäller det som jag här har talat om?
Fru talman! Frågan om att kunna förvärvsarbeta eller skaffa sig utbildning och hitta goda aktiviteter, i kombination med att man har förtidspension - i det här fallet i form av sjukbidrag - är något som verkligen har uppmärksammats från regeringens sida. Att vi skall söka lösningar som ger den enskilde mycket större möjligheter att hitta sådana här kombinationer är något som riksdagen före sommaren tog ställning till här i kammaren i samband med att riksdagen beslutade om regeringens proposition när det gäller riktlinjer för den reformerade förtidspensionen. Det här med förtidspensionen rör alltså frågor som verkligen är under beredning i Regeringskansliet. Den konkreta fråga som Siv Holma ställer om den här gruppen har jag ännu inte haft anledning att titta särskilt på. Men jag är väldigt glad att Siv Holma uppmärksammar frågan.
Fru talman! För att inte statsrådet Messing skall ha gått hit förgäves i dag vill jag rikta en fråga till henne. Under de 50 minuter som vi nu har haft frågestund har statsråd använt positiva ord av typen: Kommunerna får mer pengar, hela landet skall leva osv. Men i den statsbudget som vi fick för några dagar sedan finns det också inslag som slår mot kommunerna, som slår mot folkrörelserna och som slår just mot detta att hela Sverige skall leva. Jag tänker då på förslaget att helt ta bort stödet till byggande och upprustning av allmänna samlingslokaler; Jag kan inte förstå att regeringen dristar sig till att lägga fram ett sådant förslag i en tid då vi talar om vikten av att stödja demokratin - vi har sett ett lågt valdeltagande osv. - och om vikten av att stödja folkrörelserna. Det är ju ett ganska hårt slag mot folkrörelserna och samlingslokalerna om man tar bort det här helt och hållet. Jag vet själv av erfarenhet från Gävleborg att det här har varit väldigt positivt.
Fru talman! Tack för frågan, Sven Bergström! Det finns en besparing i regeringens budget när det gäller handikappanpassning av samlingslokaler. Det gäller när man skall göra om gamla lokaler till modernare lokaler för breda verksamheter. Jag tror inte att det i dag finns någon brist på samlingslokaler i vårt land. Det finns väldigt många: Folkets hus, Våra Gårdar och många fler. Tyvärr är det nog i flera av dessa lokaler brist på verksamhet. Vi kanske skulle kunna hjälpas åt på bred front att också få ett mer aktivt föreningsliv. Jag skulle välkomna det. Oftast när man bygger nya lokaler i dag handikappanpassar man dem redan från början så att de är tillgängliga och öppna för alla människor och alla typer av verksamheter. Det är bra att man gör det. Det ligger också ett ansvar på kommunerna att se till att det skall bli så i fortsättningen. Vi har gjort en besparing vad gäller de lokala samlingslokalerna. Vi har behållit anslaget centralt för att man skall kunna fortsätta att ha en aktiv rörelse som bred opinionsbildare och fortsätta att sprida sin verksamhet - inte minst i samarbete med kommunerna - för att se till att bredden behålls.
Fru talman! Jag undrar om statsrådet Messing verkligen tycker att det är rimligt att klippa de 40 miljonerna i ett slag ned till 4 miljoner för att man skall kunna behålla en central administration men helt ta bort stödet för att rusta upp och bygga samlingslokaler. Det finns ett väldokumenterat behov att faktiskt fortsätta det här om man menar allvar med att hela Sverige skall leva. Jag tror att det är en betydande risk, och det skriver man också i statsbudgeten, att kommunerna nu skall ta det här ansvaret. Det är med andra ord en kostnadsövervältring på kommunerna. Det tycker jag inte alls är rimligt i en tid då vi talar om att staten skall ta ansvar för alla kostnader som läggs över på kommunerna. Så jag hoppas verkligen att hela riksdagen kan ta det här under omprövning och se till att regeringen får bakläxa på åtminstone just denna lilla punkt.
Fru talman! I den mån det finns fortsatta behov av att bygga nya samlingslokaler så tycker jag att man skall kunna göra det. Det är jag övertygad om att man också kan. Men vi skall inte bygga samlingslokaler för byggandets skull. Vi får göra andra insatser för att få i gång byggmarknaden. Det finns ju i våra kommuner många lokaler som inte används i dag. Jag tycker att också det är ett bekymmer. Förutom de 20 miljarder kronor som vi har avsatt till kommunerna för att kunna värna deras verksamheter avsätter vi också nästa år 1,3 miljarder extra. Vi har skrivit i budgeten att samlingslokalerna åligger kommunerna som ansvar. Vi skickar med extra pengar för att man skall kunna värna också den verksamheten - tillsammans med mycket annat som kommunerna gör som vi tycker är viktigt.
Fru talman! Jag tänkte ta upp en fråga om situationen på landets försäkringskassor. Då vänder jag mig till Maj-Inger Klingvall. Vi har ju fått ett flertal rapporter under åren om den ökade arbetsbelastning som råder och därmed också om det ökade antalet fel i handläggningen av sjukförsäkringsfrågor och annat. Det finns också väldigt stora skillnader i kvalitet mellan olika områden i landet. Det känner vi till.
Fru talman! Det här har ju varit en viktig fråga i budgetarbetet; att klara resurserna till våra försäkringskassor.
Nu är ju situationen den att kassorna har väldigt mycket att jobba med bl.a. inför millennieskiftet, alltså IT-omställningen. Dessutom har vi en stor reform nästa år, pensionsreformen, som skall sjösättas.
Då handlar det om kompetenshöjning. Det handlar om information och sådant. Det handlar förstås också om att använda det här till personalresurser. Det är ju det som behövs när vi skall höja kompetensen. En del av det här är också ramhöjande för 1999, alltså sådant som blir kvar av de här 280 miljonerna. En del är en engångssumma men en del är sådant som blir kvar. Sedan gör vi en ny bedömning för år 2000 och ser hur läget är då när det gäller just pensionsreformen. Sedan får kassorna nästa år 225 miljoner extra.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag tycker att det är bra att kassorna nu får mer resurser till sitt arbete. Men det finns också andra saker som påverkar kassornas arbetssituation. Det är detta att vi här i riksdagen återkommande ändrar regelsystemet. Vi ändrar det väldigt ofta. Vi har vid flera tillfällen ändrat regler.
De fick i år 200 miljoner och nästa år blir det 225 miljoner varav 200 går till försäkringskassorna och 25 till Riksförsäkringsverket. Det här är för att de skall klara uppgifterna.
Tiden mellan det att beslut fattas i riksdagen och att dessa beslut skall genomföras ute på kassorna har många gånger varit alldeles för kort. Man har inte givit personalen möjlighet till t.ex. kompetenshöjning. Är Maj-Inger Klingvall beredd att se över även den delen?
Fru talman! Vi har ju haft en period då vi har genomfört många förändringar på det här området. Men som Marie Engström säkert har noterat är vi nu faktiskt inne i en lugnare fas. Det stora är naturligtvis pensionsreformen. Där ser vi nu till att kassorna och Riksförsäkringsverket får resurser för att klara det här. Sedan har vi några reformer som ligger framför oss. Men de ligger faktiskt också en bit framför oss. Vi kommer ju med ett förslag om reformerad förtidspension under nästa år som skall träda i kraft år 2001. Då har vi faktiskt hamnat på andra sidan millennieskiftet.
Fru talman! Jag har noterat finansministerns öppenhet i skattefrågor. Då undrar jag om han är lika öppen i dag för att ge oss besked om när det indirekta kommunala skattestoppet kommer att upphävas.
Fru talman! Det är så att vi även för 1999 har ett skattestopp. Därefter finns inget bestämt. Jag menar att vi nu bör använda den närmaste tiden, och kanske en bit in på nästa år, för att mer långsiktigt ta ställning till viktiga frågor som berör kommunernas ekonomi. Dit hör den kommunala skatteutjämningen som jag debatterade för en stund sedan. Dit hör också frågan om skattestoppet. Så jag vill inte i dag uttala någon bestämd uppfattning i den frågan. Det här bör vi gå igenom ordentligt innan det är dags att fatta beslut som gäller år 2000 och framåt.

Fru talman! Jag kommer att ställa min fråga till Lena Hjelm-Wallén. Jag har i min egenskap av förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet jobbat en hel del med arbetslöshetsfrågor. Jag kan konstatera att man även i denna budget säger att i nästa budget kommer åtgärderna. Min fråga är egentligen väldigt enkel: När kommer åtgärder för att få ned arbetslösheten?
Fru talman! Det där var en ganska dålig genomläsning av budgeten. Det är också en väldigt dålig beskrivning av det som finns i dag. Jobben kommer nu. På årsbasis har nästan 70 000 nya jobb kommit till, och vi pressar successivt ned arbetslösheten. Det är det som händer och det som skall fortsätta. Det behövs naturligtvis ytterligare saker politiskt, och det kommer också till nya saker. Men det är inte så att vi väntar på att vid någon tidpunkt hitta åtgärden som för evigt skall bannlysa arbetslösheten. Sådan kolartro har vi inte.
Fru talman! Också jag kan notera en viss sänkning av arbetslösheten, och det är ju alltid glädjande. Men fortfarande är frågan: När kommer det mer konkreta åtgärder? Jag vet att regeringen har talat om utbildningar och att man öppnar för att diskutera skatter. Men kommer man även att börja diskutera arbetsrättsförändringar och sådant som gör att det blir fler jobb, framför allt bland småföretagen?
Fru talman! Vi har nyss omorganiserat Regeringskansliet så att särskilt vikt skall läggas vid tillväxtfrågorna i det nya näringsdepartementet. En av ministrarna, Mona Sahlin, kommer att ha ett särskilt ansvar för småföretagsverksamheten. Jag tror att det kommer att bli mycket lyckosamt. Man skall dock inte överbetona frågan vad vi skall göra framöver. Det är redan saker gjorda. Vi talar inte om utbildning och kompetens, utan det pågår enormt mycket. Det har aldrig utbildats så många människor som under den här perioden. Kompetenslyftet sker ju här och nu. Vi kan göra mera, men beskriv det inte som att vi skall ta itu med frågorna vid något annat tillfälle. Det hela är redan i gång nu, och det är det viktiga.

Fru talman! Valberedningen har godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, ledamöter och suppleanter i EU-nämnden samt ledamöter och suppleanter i riksdagens förvaltningsstyrelse. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.
Fru talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i Utrikesnämnden, ledamöter i Riksdagens krigsdelegation m.fl. myndigheter och organ. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsministern vilka informationsinsatser regeringen är beredd att vidta för att informera om kommunismens brott mot mänskligheten. Interpellationen har överlämnats till mig. Regeringen vill med informationsinsatsen Levande historia, som har stöd av samtliga riksdagspartier, medverka till att hålla minnet levande av de fruktansvärda folkmord som ägde rum i av Nazityskland kontrollerade områden under andra världskriget. Informationsinsatsen initierades i ljuset av att det fanns unga människor i vårt land som var tveksamma till om Förintelsen verkligen hade ägt rum. Syftet är också att genom Levande historia uppmuntra till debatt om demokrati, medmänsklighet och humanism. Det är angeläget att informationsinsatsen om Förintelsen, liksom det internationella samarbetet kring dessa frågor, kan fortsätta med nuvarande inriktning. Ett särskilt skäl till att regeringen funnit det viktigt att kraftfullt driva informationsinsatsen om Förintelsen är att nynazismen nu får fotfäste i det svenska samhället igen. Vi blir påminda om det när människor misshandlas eller mördas på grund av sin hudfärg, sin bakgrund eller sin sexuella läggning, när vi får nynazistiska pamfletter i brevlådan och när vi hör nynazisters slagord på gator och torg. Detta gör det dock inte mindre viktigt att påminna även om andra folkmord. De kommunistiska regimernas historia är en del av det internationella arv av förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, såväl i Europa som i världen som helhet. Dock torgförs i dag inte någon kommunistisk våldslära i vårt land, vilket vi dessvärre ser ökande tendenser till vad avser nazismen. Interpellantens fråga och många andras synpunkter är på sätt och vis ett uttryck för att Levande historia har väckt ett starkt intresse för vår egen historia och ett behov av en bredare diskussion om våra värderingar, om medmänsklighet och om demokratins bräcklighet. Även om kommunismens förbrytelser mot mänskliga fri och rättigheter inte ingår i informationsinsatsen Levande historia, har intresset för Förintelsen även lett till ett ökat intresse för oförrätter i vissa kommunistiska regimer. Att Förintelsen, som är det största och mest systematiska folkmordet i modern historia, nu lyfts fram innebär naturligtvis inte att andra brott mot mänskligheten skall förtigas. De ohyggliga brott som skett i kommunismens namn är en central del av 1900 talshistorien och får aldrig glömmas. Den forna Sovjetregimens förbrytelser måste då självklart lyftas fram. Här har forskningen en central plats, liksom skolan och medierna. För att få en mer omfattande kunskapsinhämtning, informationsspridning och debatt behövs ytterligare stimulans. Frihet och mänskliga rättigheter förtrampades systematiskt i de länder där kommunismen tillämpades i praktiken. Alla demokratiskt sinnade krafter har anledning att sprida ljus över kommunismens historiska oförrätter. Det gäller även det hot som kommunismen utgjorde mot Sverige. Formerna för detta avser statsminister Göran Persson att överlägga med partiledarna om under hösten. Syftet skall vara att, mot bakgrund av en fördjupad medvetenhet om förbrytelser i kommunismens namn, stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna för att därigenom förhindra utbredning av antidemokratiska synsätt.
Fru talman! För en tid sedan hade vi en mycket värdig manifestation här i riksdagen. Vi spred ut en skrift över hela Sverige som heter . om detta må ni berätta . Jag är helt överens om med statsrådet om att det är av största vikt att nazismen aldrig mer får fotfäste i vårt land. Men jag anser, fru talman, att det är lika viktigt att vi även med samma kraft för fram de illdåd som har begåtts i kommunismens namn. När kommunister verkar i demokratier talar de ofta stort om fred, frihet och jämlikhet. Men de kan inte referera till ett enda land där den ideologin har haft makten som har levt upp till detta - det är helt och totalt tvärtom. Överallt där kommunismen har haft makten har mänskliga frioch rättigheter kränkts å det grövsta, och ekonomin och miljön har överallt totalt havererat. Statsrådet pratar här om det största "folkmordet" i modern tid. Jag vet inte hur man definierar mord, men i den tävlan överstiger kommunismen antalsmässigt det som nazismen i all sin ondska åstadkom. Häromdagen stod det i en av Stockholms morgontidningar att namn som Lenin, Stalin, Mao Tse Tung och Pol Pot ingår i samma mördardivion som Hitler ingick i. Varför slipper då kommunisterna den här granskningen? Kommunismen är inte död, som har sagts från den här talarstolen. Den finns i Kina, Nordkorea, Vitryssland och Kuba. I Europa har kommunistpartier sedan 1990 bytt namn till vänsterpartier, ibland t.o.m. till socialdemokrater. Vårt svenska vänsterparti skiftade 1990 namn från vpk till Vänsterpartiet. Varför? Skämdes man för sin historia? Jag vet inte - det vet de själva. Vänsterpartiet är det parti i riksdagen som längst hade kopplingar till den gamla sovjetkommunismen. Varför har det blivit så att de har sluppit granskningen? Först och främst har medierna gjort ett uselt jobb, det är uppenbart. Vad det beror på vet jag inte, men en del påstår, rätt eller fel, att ett antal journalister hade starka kopplingar till kommunismen under 60 och 70-talen och kanske inte vill gräva i sin egen historia. Skulle någon ledamot i riksdagen på 60 och 70-talen ha hyllat Lenin eller Stalin, så skulle man bums ha vänt sig till massmedierna, som skulle sagt att de inte visste något och att han var förlåten. Skulle däremot någon ledamots farfar på 30-talet ha vurmat för Hitler, hade medierna börjat att forska i gener, det är jag helt övertygad om. Jag förstår inte varför man skiljer på dessa två ideologier. Till sist, och jag skall återkomma till detta i mitt nästa inlägg, påstår jag med bestämdhet att talet från socialdemokraternas sida, att de har skött renhållningen till vänster, inte stämmer när det konfronteras med verkligheten.

Fru talman! Jag är liksom Sten Andersson litet bekymrad över att man från bl.a. regeringens sida har tassat som katten kring het gröt när det gäller att ta upp ordet kommunism i olika sammanhang på senare år. Jag tänker på den proposition som lades fram i våras om det nya institutet i Uppsala rörande Förintelsen. Där stod inte ett dugg om detta. Och när jag motionerade om att det inte går att skilja den ena ondskan från den andra talade man om att det var väl meningen att man skulle titta närmare på det andra också. Men varför är man så rädd att nämna namnet? Är det för att man sjunger samma "international", så är det ju illa. Samma partier som man övervakade via IB och på andra sätt är man nu beredd att stötta, trots att det fortfarande i dessa partier finns med människor, t.o.m. sådana som tillhör riksdagen, som jag själv har upplevt har ställt sig bakom revolution med våld eller backat upp t.ex. Pol Pot-regimen. Låt oss slå fast att om stövelklacken som krossar är brun eller röd kvittar lika för dem som drabbas. När vi under 70 och 80-talen hade en ganska livlig debatt rörande miljön fick man ofta höra att det var de kapitalistiska staterna som sög ut jorden och resurserna. Vi vet sedan murar har rivits att om det är någonstans som man har haft en momumental miljöförstöring, så är det just i de f.d. kommunistländerna. Jag brukar ibland använda m, inte bara när jag talar om mitt eget parti utan också när det gäller kommunismen, därför att jag har upplevt ganska många personliga katastrofer för många av mina vänner bakom den gamla järnridån. Det kan stå för massmord, massdeportationer och momumental miljöförstöring. Det värsta är att det också i det här landet har funnits folk som har backat upp detta. År 1940 talade den dåvarande högerledaren i Sverige om detta vackra tvillingpar, kommunisterna och nazisterna. Det var detta klara ställningstagande som också gjorde att det detta år inte var ett förstamajtåg och förstamajtal på Gärdet i Stockholm, utan det var ett medborgartåg. Det var inte Per Albin Hansson som höll talet till de massor som var där, arbetare och andra, utan det var Gösta Bagge, därför att det fanns en gemensam front emot de odemokratiska rörelserna. I en av de allra sista intervjuerna, såvida det inte var den sista intervjun, med Tage Erlander på Bommersvik 1971 var han mycket bekymrad över en del av de tendenser som fanns hos ungdomarna. Han sade: "Det var Hitler och Stalin som tillsammans startade andra världskriget. Hur står det till med historieundervisningen egentligen?" Och det kan man ju faktiskt fråga sig. Statsrådet och jag har båda vår bakgrund som lärare, även om det är länge sedan vi satt i katedern. En av mina goda vänner, under många år kanske min allra närmaste och bästa vän, en kollega till oss i DDR, kunde tala om för mig att 52 % av psykpatienterna i det gamla DDR var lärare, med andra ord våra kolleger. Jag vet att det inte var utan orsak som han gjorde flera självmordsförsök. Och min gamle vän Jag har, fru talman, sett på tok för mycket av sådant här för att jag skall kunna förlåta och låta det gå vidare utan att det påtalas. Det måste påtalas hela tiden. Och, som sagt, det har ingen betydelse om stöveln som krossar och trampar är brun eller röd, det är lika illa i båda fallen. Därför skall vi se till att vi behandlar de här ideologierna därefter också.

Fru talman! Jag skall tacka för ett mycket bra svar. Jag och mitt parti tycker att det är bra att vi kartlägger och belyser de ohyggliga brott som har begåtts i kommunismens namn. Vi skall efter förmåga gärna bidra till denna kartläggning och belysning. Vi producerade för några år sedan på vår partikongress en liten bok som handlar om vårt eget parti och vår roll under rubriken Lik i garderoben. Jag skall gärna förse både vice statsministern och interpellanten med denna skrift. Jag förutsätter att vi får en sanningskommission som kartlägger kartläggningen av de svenska kommunisterna och andra vänstermänniskor i Sverige, för det är ju sant som Lennart Fridén säger, att det är många som har farit oerhört illa i länder med kommunistiska regimer. Men det finns också miljoner kommunister som har mördats i nazismens och andra regimers namn. Det är också något som behöver kartläggas. Jag är litet tveksam till en formulering i vice statsministerns svar. Hon talar om länder där kommunismen tillämpades. Begreppet kommunism är ju ett ganska gammalt begrepp. Det användes redan på 1840-talet, då man talade om hantverkskommunisterna. Det var kristna hantverkare som trodde på det klasslösa samhället. Det klasslösa samhället var ju mycket länge definitionen på kommunismen, och det drogs då paralleller mellan den ursprungliga kristna läran och kommunismen. Formuleringen det klasslösa samhället finns ju också i det socialdemokratiska partiprogrammet. Så jag tror att vi skall vara litet varsamma med att sätta etiketter på människor. T.ex. unga människor som i dag kallar sig kommunister är i allt väsentligt människor som fullt och fast tror på och är beredda att kämpa mycket hårt för alla demokratiska fri och rättigheter, men de tror också på det klasslösa och kanske litet utopiska samhället. Det finns tidigare historiska exempel på inkvisition byggd på etiketter. Under kristendomen har man ju ägnat sig åt att mörda människor bara därför att de har sagt sig hylla vissa åsikter. Det som har skett också här i Sverige, när man har kartlagt människor bara för att de har kallat sig kommunister, är att man har fört in dem i olika register. De har förlorat jobben och utsatts för olika slags förföljelser. Då skall vi komma ihåg att de stora skurkarna, t.ex. Stig Wennerström och de andra spionerna, inte var några kommunister. Jag tror att man snarare misstänkte att de röstade på Lennart Fridéns parti. Det är ju de som i praktiken har avslöjats. Så akta er litet grand för att göra den väldigt enkla uppdelningen i kommunister och andra. Jag tror att det här problemet handlar om en bristande historieundervisning i skolorna. Över huvud taget har historieämnet fått trängas tillbaka. Låt oss också sprida kunskap om det svenska partilivets historia. Det råder en förfärande okunnighet om exempelvis högerns roll. När mitt ursprungsparti, det socialdemokratiska vänsterpartiet, och andra demokratiska krafter försökte införa allmän rösträtt och demokrati i Sverige bekämpade den gamla högern detta med alla krafter. Till sist medierna, där det under de senaste veckorna har hetsats. Nästan varje borgerlig ledarskribent har talat om dessa hemska kommunister; det får inte vara sant osv., osv. Tala om vem det är som granskas. När har man på allvar granskat den svenska högerns historia och alla de illdåd som har begåtts i olika högerpartiers namn?

Fru talman! Att kommunismen är i klass med nazismen när det gäller förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna råder det knappast några delade meningar om. Det har flera stycken vittnat om i kammaren. Det handlar visserligen om olika ideologier, men man har ändå legitimerat massmord på människor som man inte godtar. Kommunismen svarar ju också för folkmord av en ofattbar omfattning. Kommunismen är i dag verkligen ingen död ideologi. Många människor runt om i världen tvingas leva under det fruktansvärda kommunistiska oket. Kina, Vietnam och Kuba har flera redan nämnt i dag. Det tillhör allmänbildningen att veta vad kommunismen står för. Alla människor - unga och gamla - vet inte det. Därför är det hög tid att statsministern tar upp överläggningar med partiledarna om hur man kan sprida ljus över kommunismens oförrätter. Då bör det handla inte bara om det historiska - jag tyckte att jag utläste det av vice statsministerns svar - utan det är väl så viktigt att man pekar på vad som nu händer i kommunistiska länder. Jag tror inte alls att människor är medvetna om detta - tvärtom. Det är väldigt viktigt att man går ut och informerar om detta i sådan former att människor - särskilt då unga människor, som ofta har skrämmande dåliga kunskaper i nutidshistoria - verkligen tar till sig denna information. Mängden information som inte minst unga människor utsätts för är överväldigande. Det är stenhård konkurrens när det gäller att nå ut med budskap av olika slag. Därför bör man inför dessa överläggningar ta ordentligt reda på hur de informationsinsatser som har gjorts när det gäller förintelsen har nått ut till unga människor. Har man lyckats övertyga de ungdomar som är tveksamma till om Förintelsen verkligen har ägt rum om att detta har skett? Det måste följas upp. Resultatet måste vi riksdagsledamöter också få veta. Vi måste lära oss hur man går ut till unga människor och informerar om detta.

Fru talman! Som ny här i riksdagen får man vara med om mycket intressant. Det började med misstroendeförklaring från moderaterna, där man led nederlag. Nu går man till generalattack mot dagens vänsterpartister och försöker stigmatisera oss för tidigare försyndelser internationellt sett. Jag skulle vilja säga så här, och också hänvisa till det som Johan Lönnroth sade: Om vi går tillbaka till grunderna kan vi se att ordet kommunism kommer ur det latinska ordet communio, som betyder gemenskap. Ordet kommun, t.ex., kommer där ifrån. Nattvard heter communion, t.ex. Jag tror att de som i dag kallar sig kommunister menar att de har en vision om det klasslösa samhället. Man vill ha en samhällelig gemenskap. Det är kanske just bristen på den gemenskapen i dagens samhälle som gör att många ungdomar drar vänsterut, oavsett vilken definition man har. Ser man till källorna ser man att Marx i Det kommunistiska manifestet skriver att varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet. Det tycker jag är en ganska bra fredsbeskrivning. Att denna kommunism har släpats i smutsen under Sovjetväldet och Östeuropatiden är vi helt överens om, och det kan vi gärna analysera. Det jag reagerar väldigt starkt inför är att de partier som i princip har gått emot varenda demokratisk reform i Sverige under modern tid försöker misskreditera Vänsterpartiet av i dag och dess ledamöter och säger att vi skulle vara odemokratiska. Jag kan konstatera att de som kallade sig socialister och kommunister var väldigt aktiva i kampen mot nazismen under andra världskriget och dess förspel. Det var alltså inte kommunister eller socialister som röstade fram Hitler i Tyskland, utan det var borgerliga partier som hade en väldigt vek uppfattning i den frågan. Sedan hade också kommunisterna en alltför naiv inställning till nazismens egentliga hot. Det kan vi lastas för tillsammans med alla andra partier. Jag kan också säga att svenska kommunister deltog i försvaret för demokratin på den tiden i den franska motståndsrörelsen, i den danska motståndsrörelsen och under spanska inbördeskriget. Vi försökte göra motstånd i Sverige, men många av mina kamrater från den tiden sattes i arbetsläger. Tidningar fick inte ges ut, osv., medan nazitransporter tilläts genom Sverige. Jag tycker att vi är många som kan dela den skulden. Att påstå att dagens vänsterpartister inte skulle vara pålitliga personer är en skymf, som jag ser det. Vi är exakt lika pålitliga i alla avseenden som vilken moderat eller annan politiker som helst. Vi kommer att ställa upp till försvar av landets gränser mot yttre aggression. Vi kommer alltid att stå upp för de demokratiska fri och rättigheterna. Däremot vill vi till skillnad från vissa andra partier utöka demokratin på några områden, men det är en helt annan sak. Jag vill återkomma till det Johan Lönnroth pratade om - kristendom. Det skulle aldrig falla mig in att fråga en kristen människa i Sveriges riksdag i dag hur han eller hon kan vara kristen med tanke på vad de kristna missionärerna gjorde i Latinamerika. Man tvångsdöpte indianer och spred sjukdomar. Vi har 30 åriga kriget. Det pågick en massa förskräckliga saker i kristendomens namn. Men går man tillbaka till bergspredikan ser man att det är en förträfflig religion med många bra värderingar. Jag tycker inte att vi skall belasta de kristna av i dag med tidigare försyndelser som har skett i kristendomens namn, lika litet som vi vänsterpartister skall drabbas av allt elände som har skett i Östeuropa och i det gamla Sovjetunionen.
Fru talman! Det är riktigt att förtryck och förbrytelser i vilket namn de än äger rum är värda samma avståndstagande, samma kritik. Det hoppas jag att vi alla ställer upp på. Det spelar ingen roll om det t.ex. heter nazism eller kommunism. Vi har också alla ett ansvar för att tydliggöra det här. När statsministern i regeringsförklaringen höll fram behovet av åtgärder mot rasism och nynazism talade han ju inte i ett historiskt perspektiv. Han talade om nuläget. Det måste ändå debattörerna förstå och försöka skilja på. Det är det vi kan se på våra gator och torg i dag, och då gäller det för oss politiker att hålla fram det. Sedan är den historiska belysningen en annan sak. Vi menar att den upplysningskampanj som vi har haft om Förintelsen har varit mycket lyckosam i vårt samhälle, och vi har också fått respekt internationellt för vad vi har gjort. Då är det viktigt att detta projekt får hållas kvar i den här formen även när vi går in i en fas då det är kommunismen som särskilt starkt skall belysas. Men låt inte det ena goda bli det andras fiende. Det vore väldigt olyckligt. Jag tror också att de organisationer som vi samarbetar med både i vårt land och internationellt vad gäller just upplysningsprojektet om förintelsen skulle tycka att det vore mycket underligt om vi nu skulle skifta fot och låta en annan ism stå för det som projektet Levande historia framför allt skall syssla med. För oss socialdemokrater har det faktiskt varit på det sättet att det har gått en röd tråd genom hela vårt partis historia, och det har varit kampen mot kommunismen. Det har varit utomordentligt viktigt att hela tiden ha den rågången klar. Det gäller internationellt och det gäller i Sverige. Det borde väl ändå kammarens ledamöter kunna tänka på när vi har haft en debatt under valrörelsen som har handlat om socialdemokrater och om Informationsbyrån, IB. Varför ägde ett samspel rum där över huvud taget? Jo, det var kampen mot kommunismen det handlade om. Det var inte för att vi ansåg att kommunisterna var ofarliga, utan vi ansåg att de faktiskt var farliga också för vårt land. Litet historisk kunskap - också nutidshistorisk kunskap - skulle man önska att det fanns hos journalister, hos partimotståndare och i det svenska samhället. För mitt parti, det socialdemokratiska partiet, har det varit helt självklart och ofta avgörande - i många andra länder livsavgörande - att man tog fighten med kommunisterna. Det gäller inte bara på ett intellektuellt plan i debatter. Det handlar också om den här närkampen på arbetsplatserna och i bostadsområdena. Det var då inte bara fråga om vad man tyckte ideologiskt. Det handlade om att avslöja infiltratörer och liknande. Det var socialdemokrater som gjorde det. Det var inte moderater eller högermän. Den här delen av mitt partis historia är vi faktiskt stolta för. Vi behöver inte baxas till några ståndpunkter. Här har vi en glasklar historia och en historia som vi också är stolta över. Jag menar att det är viktigt att vi nu också sätter sökarljuset på kommunismen och dess förbrytelser vad gäller mänskliga rättigheter. Det är inte minst viktigt eftersom de partier, grupper och individer som kan ses som arvtagare till kommunistiska partier, till kommunismen, i dag väldigt sällan känner en relation till den ideologin. Då är det ännu mer viktigt att vi faktiskt tydliggör hur det var.
Fru talman! Först vill jag kort säga något till Lönnroth och Pedersen. För inte så länge sedan firade Vänsterpartiet 80-årsjubileum. Under denna tidsrymd har man faktiskt lyckats hålla med, och av och till alliera sig med, de värsta diktatorer som 1900-talet har sett. Det har säkert också begåtts illdåd i högerns namn. Men de går absolut inte att jämföra med de illdåd som har begåtts i kommunismens namn. Det bör vi väl vara överens om. Sedan tycker jag att om ni nu är stolta över kommunismen - varför då skämmas för den? Varför byta namn? Varför plocka ned tavlorna på Lenin i era partilokaler under valrörelsen? Det är väl litet onödigt om man är stolt över en sak? Så hade inte jag gjort. Sedan, fru statsråd, vill jag säga att okej, ni hade IB. Men IB innebar att ni tillämpade exakt samma metoder som de ni ville bekämpa. Det var ett angiverisystem som var uppbyggt på samma sätt som man byggde upp dem i de kommunistiska länderna. Ni kallar dem "säkerhetsrisker". Så sade min namne häromdagen. Jag frågade häromdagen en språkforskare om jag som vanlig ledamot i riksdagen i det här sammanhanget kunde tolka det här med "säkerhetsrisk" som "landsförrädare". Det är en fullt korrekt tolkning. Det är dem ni i dag har lierat er med i Sveriges riksdag. Statsrådet sade att det har en gått en röd tråd. Vi har haft en klar rågång. 1983 kom jag in i Sveriges riksdag. Då hade dåvarande vpk ett valresultat som inte gav mandat i något utskott. De fick ändå mandat. Av vilka? Av Socialdemokraterna. Detta hände alltså innan muren föll i Sovjet. Mer bevänt än så var det inte med den renhållningen. När makten hägrade fick principerna vika. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Är det rätt att man bara för att få makten tillfälligt skall lägga de här principerna åt sidan? För detta var alltså 1982. 1988, sex år senare, skickade dåvarande vpk ett telegram till Honecker i Östtyskland och gratulerade till det framgångsrika socialistiska bygget. Och jag är naiv nog att tro att det inte var Berlinmuren man avsåg.

Fru talman! För att hinna med det man skulle vilja säga skulle man kanske behöva köra en snabb katalog och bara räkna upp. Men låt mig säga att Kommunistiska manifestet ju börjar: Det går ett spöke genom Europa - kommunismens spöke. Jag måste säga att det spöket är nog så levande. Det finns det många bevis för, inte bara i Europa. I det som statsministern utsett till det stabila Kina bor en tredjedel av mänskligheten. Inte tror jag att det är demokrati de upplever, de som bor där. Johan Lönnroth använder sig av ett av de två gamla klassiska knepen när det gäller debatter. Det första lyder: Är argumentationen svag - höj rösten! Det gjorde han inte. Det andra lyder: I trångt läge - tala om de andra! Det gjorde han däremot. Hans partikollega sade senare, därmed delvis motsägande Johan Lönnroth, att det i kristendomen inte finns någonting som leder fram till att man skall agera som man gjorde under inkvisitionen. Däremot är det fritt fram även för yngre kommunister att komma hem till mitt privata bibliotek och bläddra igenom Lenins samlade verk. Då kan ni se var det finns anvisningar bl.a. om hur man skall bete sig och om hur man skall använda sig av våld. Man säger: Granska högern! Ja, det är vi inte rädda för. Skillnaden är bara att det finns en historikergrupp, oberoende forskare, som inför vårt 100 årsjubileum år 2004 arbetar med detta. Vi har varken någon intern lik-i-garderoben-kommitté eller något IB som tittar på det hela. Det låter vi alltså fria och oberoende forskare göra. Vi blev ju ganska oförskämt påhoppade under valrörelsen av bl.a. Marita Ulvskog. Hon ifrågasatte renheten och talade om brunt i marginalen. Låt mig påminna om att jag representerar det parti som är det enda som har haft två partiledare med judisk bakgrund. Låt mig också citera vår förste store partiledare när man diskuterade rasfrågan på 20-talet. Arvid Lindman sade så här: Det är inte skallarnas form utan deras innehåll som ger människorna deras värde. Låt oss fortsätta att hålla rent gentemot alla sådana här odemokratiska rörelser. I min första debatt 1962 i Huskvarnas Folkets hus fick jag ett litet tips av min motståndare, en SSU:are. Han sade: Se upp för dem som sitter längst där nere. Vi blir alla plåtade i kväll. Oss båda är dem de tycker sämst om, kommunisterna - eller Vätternrödingarna som han kallade dem. Nästa vecka är vi alla registrerade i Moskva. Det kan vara värt att tänka på.

Får jag för säkerhets skull påminna om att flera av talarna redan har förbrukat sitt sista inlägg i den här debatten och att fler strax kommer att göra det.

Fru talman! Dagens debatt visar hur väldigt viktigt det är att man också lyfter fram de oförrätter som i dag begås under namnet kommunism och att de överläggningar som statsministern bjuder in till inte bara kommer att handla om det historiska skeendet. Trots allt är det nutiden som gäller. Jag tog upp frågan huruvida ungdomarna i dag verkligen har förstått vad Förintelsen innebar. Har man kunnat tränga igenom det informationsbrus som ungdomar utsätts för och fått de ungdomar som sagt att Förintelsen bara är påhitt att verkligen ändra uppfattning? Jag tycker att vice statsministern gav ett väldigt luddigt svar på det. Det lät så bra. Allting hade tydligen lyckats, och man tänker fortsätta i samma former. Jag är inte alls lika övertygad om det. Om man går ut på gatan och frågan skinheads, eller de personer som är mer eller mindre nazistiskt anstuckna: Har ni ändrat uppfattning? Har ni läst informationsmaterialet? Har ni nu förstått vad det handlar om?, tror jag inte att de skulle svara ja på det. Jag vill därför återigen betona hur viktigt det är att man ser över formerna för detta och verkligen kontrollerar hur det är, att man går ut på gatan och frågar ungdomar: Vet ni vad Förintelsen var för någonting? Jag skulle som riksdagsledamot hemskt gärna vilja få en litet bättre uppfattning om hur informationsinsatserna har verkat.

Fru talman! Som ledamot av Vänsterpartiets programkommission behöver jag inte besöka Lennart Fridéns bibliotek. Jag vet mycket väl att vi inte har någonting skrivet vare sig om kommunism eller om Lenin i vårt partiprogram. Däremot är det positivt att även moderata ledamöter har det i sitt bibliotek. Jag tror att det är viktigt att vi även studerar varandras skrifter. Det finns väldigt många myter. Jag tycker att vi skall ha respekt för varandra. Vi skall inte försöka nagla fast moderaterna vid gamla ståndpunkter, som sett i dagens ljus kan vara väldigt beklagliga. Detsamma gäller de ståndpunkter som dåtidens Vänsterpartister hade i t.ex. Sveriges riksdag, sett i historiens ljus. Det är väldigt viktigt att påminna om det jag säger, och att ni tar det på fullt allvar. Vänsterpartiet av i dag är ett demokratiskt parti som lever upp till de parlamentariska reformerna med flerpartisystem, fria allmänna val, osv. Det är ingenting vi skriver bara därför att vi tycker att det är trevligt och kul och för att göra några moderater glada, utan vi tycker faktiskt så. Är det någonting som har bevisats är det att man inte kan bygga någon typ av socialistiskt samhälle eller någon typ av samhälle alls om man inte har ett folkligt stöd. Det hade man inte i Östeuropa, och det hade man inte i Sovjetunionen. Därför blev det ett stort misslyckande. Jag har som gammal historielärare ingenting emot historiska resonemang eller analyser. Men jag skulle också gärna vilja ha en demokratibok över hur olika partier har ställt sig till olika reformer i Sverige, hur man argumenterade och varför. Det skulle vara intressant.

Fru talman! Det är intressant med en ideologisk debatt. Men den kanske skulle föras med mindre av fördomsfullhet och med mer öppenhet och lyssnande på varandras ståndpunkter, som de faktiskt ser ut. När jag såg den här interpellationen tänkte jag: Nu vill ultrahögermän inom Moderaterna devalvera kampen mot rasismen. Egentligen är jag rädd att ligger något sådan bakom. Jag känner invandrarungdomar som har blivit nedslagna av skinheads. Jag har träffat homosexuella som har hotats eller blivit nedslagna. Det är ett påtagligt och aktuellt hot mot demokratin som nazister utövar i dagens Sverige. Något liknande med några socialistiska, marxistiska eller kommunistiska förtecken finns inte och har inte funnits. Den typen av attacker mot enskilda människor är denna teori främmande. Det är också viktigt att de brott som begåtts i kommunismens namn i Östeuropa osv. kartläggs. Vänsterpartiet har - som Johan Lönnroth mycket riktigt påpekat - ingenting emot detta. Det är nödvändigt. Vi bör få en fullständig bild av vår epoks historia från slutet av 1800-talet och in till våra dagar. Vi lever faktiskt i en historisk epok präglad av våld och övergrepp på människor. Vi lever i en ekonomisk världsordning där själva det ekonomiska systemet egentligen är våld och övergrepp på människor. Vi lever inte i kommunismens ekonomiska världsordning. Det är en världsordning där 258 människor äger lika mycket som två och en halv miljard av de fattigaste på jordklotet. Vi lever i en värld där 40 000 barn dör varje dag till följd av undernäring och bristsjukdomar. Denna orättmätiga världsordning är snarast kapitalismens och imperialismens världsordning och inte kommunismens. Visst. Vi skall granska 1900-talets historia. Vi skall ta lärdom och bekämpa varje företeelse som vill angripa demokratin, människors demokratiska rättigheter, våra möjligheter att föra en öppen politisk debatt och föra till torgs olika meningar. Varje totalitär, antidemokratisk åsiktsskiftning, även om den kallar sig det ena eller det andra, skall bekämpas. Det är viktigt och nödvändigt. Men vi måste framför allt påminna om den värsta teorin, där själva ojämlikheten, skuffandet och nedtryckandet av människor tillhör själva teorin, nämligen nazismen. Det tillhör inte kommunismens teori att förtrycka andra och att slå ned folk. Men det tillhör en stalinistisk praktik. Den har vi sett för många exempel på. Där har funnits illusioner. Dessa förhållanden skall belysas, dras fram i ljuset och kritiseras i deras sammanhang. Det får inte råda någon tvekan om detta. Vi måste se till hela det historiska sammanhanget. Vi kan inte rycka loss än det ena än det andra ur historien. Historien hänger ihop i ett. Vi har tyvärr fått uppleva ett par århundraden som präglats av våld och övergrepp.
Fru talman! Först vad Helena Bargholtz frågade om angående Levande historia. Upplysningsinsatsen om Förintelsen har varit omfattande. Den har väckt stor uppmärksamhet i vårt land och internationellt. Därmed vill jag inte säga att vi plötsligt har frälst hela Sverige från nynazism och rasistiska idéer. Inte alls. Men vi kan likväl konstatera det stora genomslaget. Regeringen kommer mycket gärna att till riksdagen redovisa vad som har skett, vad som framgår av genomslaget i människors, inte minst ungdomars, tänkande. Det är en självklarhet att ta upp det direkt med riksdagen. Så till kommunismen. Det är för socialdemokratiska partiets del alldeles självklart med rågången mot det odemokratiska, mot det kommunistiska. Så har det varit genom hela vår historia. Man kan inte förstå debatten om IB, som har varit så konstig under valrörelsen, om man inte har ett grepp om hur socialdemokrater och kommunister på arbetsplatserna hade en väldigt kraftig batalj med varandra. Det var socialdemokrater som tog den närkampen. Det var inga andra partier. Det gällde inte om ideologi utan om odemokratiska metoder och infiltration som skulle bekämpas. Nu har vi kommit så långt i debatten att det står klart att regeringen har full uppslutning i vår önskan att få kommunismens förbrytelser belysta. Det är en så viktig del av 1900-talets historia. Det är en god utgångspunkt. Sedan skall vi överlåta till partiledarna att hitta formerna. Jag hoppas att partiledarna är med på att det inte bara skall handla om en historisk belysning, utan även om att med en historisk belysning som bakgrund se till att den typen av totalitär ideologi och dess metoder inte kommer tillbaka igen.
Fru talman! För att slippa bli hopblandad med dem som inte tog fighten med kommunisterna på 70 talet, vill jag tala om att mellan åren 1970 och 1976 var jag heltidsengagerad i Metallfacket på Kockums i Malmö. Jag hade många bataljer med diverse bokstavskombinationer på vänsterkanten. Mitt namn var inte mycket värt i den ligan. Jag har också erfarenhet. Jag noterar att man nämnde bristande renhållning. År 1982 gav man för att behålla makten i riksdagen frivilligt bort utskottsplatser till dåvarande vpk. Jag ställde en fråga till statsrådet. Hon försökte inte svara med en enda stavelse. De från Vänsterpartiet som har pratat här i dag har varit klart på defensiven. De har försökt att dribbla bort foten. Oavsett vad andra ideologier har åstadkommit, är kommunismen i särklass den mest våldsbenägna ideologin som har funnits under 1800-talet. Fru talman! Jag vet att det skall bli partiledaröverläggningar. Den interpellation som jag skrivit och som behandlats i dag, skall jag nu ändra till en motion. Sedan kan vi vad det lider få en intressant votering i kammaren.

Fru talman! Jag vet hur kommunistiska arbetare ser ut och hur de har tänkt. Jag är uppvuxen i ett hem med sådana. Det som ledde dessa människor var övertygelsen om att det måste kunna skapas ett samhälle präglat av jämlikhet, demokrati och respekt för allas lika människovärde. Det sades aldrig i mitt hem ett ord till försvar för övergrepp mot människor. Vice statsministern säger om en granskning av historien i Sverige att det var metoden som skilde. Vårt parti registrerade aldrig andra medlemmar i andra partier. Vi sprang inte till vare sig militärledningen eller arbetsgivare med skvaller på arbetskamrater om att de tillhörde den eller den åsiktsriktningen inom arbetarrörelsen. Men det får vi klara ut. Jag hoppas att det tillsätts en sanningskommission som reder ut förhållandena. Vänsterpartiet, Vänsterpartiet kommunisterna, har aldrig varit emot en enda social eller demokratisk reform i det här landet som har fört det arbetande folkets intressen framåt. Tvärtom har partiet ofta stått i förgrunden - dess föregångare redan när det gällde den allmänna och lika rösträttens införande och sedan varje gång det gällt att försvara de demokratiska frioch rättigheterna. Det är i detta intresse vi menar att varje totalitär avvikelse, varje antidemokratisk, om så den skulle förekomma i socialismens namn eller med socialistiska förtecken, måste bekämpas. Det gäller även om den finns i nyliberalismens namn, kapitalismens namn eller nazismens namn. Devalvera inte den avgörande, stora, fina insats som regeringen påbörjat genom att bekämpa rasism, nazism och intolerans.
Fru talman! Till Sten Andersson vill jag säga att vi upplät en suppleantplats åt Vänsterpartiet kommunisterna år 1983 - jag tror att det handlade om det - av riksdagspraktiska skäl. Att göra det till den stora grejen i en sådan här debatt tycker jag är ganska futtigt. Det var inte mer anmärkningsvärt än när de borgerliga partierna 1991 förlitade sig på Ny demokrati i alla frågor rätt igenom. Jag jämställer inga partier med varandra här. Jag gör bara klart att man ibland måste vara praktisk här i riksdagen. Detta får inte på något sätta dölja att vi socialdemokrater hela tiden har hållit rågången helt klar mot kommunismen. Vi har ett väldigt stort intresse av att sprida ljus över de oförrätter som har begåtts i kommunismens namn. Vi tycks alla vara överens om det i dag. Det är väl en väldigt bra slutsats av den här debatten.

Fru talman! Mats Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att rädda färjetrafiken mellan Umeå och Vasa. Låt mig först konstatera att Sverige har, liksom andra EU-stater som berörs, genomfört utredningar bl.a. genom Sjöfartsverket som visar de effekter en avveckling av taxfreeförsäljningen i olika avseenden kan få. Regeringen tillsatte den 15 maj 1997 en särskild sjöfartsutredare vars uppgift bl.a. var att utreda avvecklingens effekter. Utredarens slutsatser är att färjetrafiken till och från Sverige avsevärt kommer att påverkas genom omläggning av linjer, minskad sysselsättning och turism, men att Sveriges transportförsörjning inte hotas.

Regeringen anser att en anpassning till den nya marknadssituationen generellt sett måste ske genom åtgärder som marknadens aktörer själva vidtar. Det gäller även Kvarkentrafiken som är viktig ur en rad olika aspekter. Regeringen anser att det finns anledning att följa utvecklingen inom färjesjöfarten. En sådan uppföljning ligger väl i linje med Sjöfartsverkets och Godstransportdelegationens uppgifter. Det förekommer också täta kontakter mellan Kommunikationsdepartementet och det finska Transportministeriet i denna fråga. Innan några uppföljningar har lämnats är jag därför i dag inte beredd att vidta några åtgärder.

Fru talman! Vi har i dag nära kontakter med Transportministeriet i Finland. Jag kan lova att vi behandlar den här frågan så snabbt som det är möjligt, men vi måste göra det tillsammans med det finska Transportministeriet.

Herr talman! Kia Andreasson har frågat mig om jag avser att verka för att åtgärder vidtas för att förhindra att hörselskador på grund av för höga ljudvolymer på diskotek och vid konserter uppkommer. Kia Andreasson anser bl.a. att det är av största vikt att en lag om ljudvolymbegränsning införs. Ungdomar utsätts i dag för höga ljudvolymer vid rockgalor och på diskotek. Ljudvolymen på dessa platser är ofta så hög att det föreligger risk för både tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar, öronsus eller andra hörselstörningar. Det är, som Kia Andreasson påpekar, oerhört viktigt att vi skyddar våra barn och ungdomar från hörselskador och det livslånga lidande som sådana innebär. Den lagstiftning som i dag reglerar ljudnivåerna på diskotek och vid konserter är främst hälsoskyddslagen. Den 1 januari 1999 kommer hälsoskyddslagen att upphöra att gälla och i stället införlivas i miljöbalken. Detta kommer inte att medföra några betydande förändringar beträffande ansvarsfördelningen för bullerfrågorna. Det kommer alltjämt att vara ägaren eller den som driver verksamheten som skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kommer också att vara den kommunala nämnd som handhar miljö och hälsoskyddsfrågor som avgör om och när olägenheter för människors hälsa föreligger samt vilka åtgärder som skall vidtas. Redan i dag har kommunerna möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att hälsoskyddslagen skall efterlevas. Kommunerna har bl.a. möjlighet att ställa krav på olika tekniska lösningar för att komma åt problem med höga ljudvolymer. I och med att miljöbalken träder i kraft ges kommunerna dessutom möjligheter att kräva att ägaren eller den som driver verksamheten skall stå för mätningar av ljudvolymen i lokalen. Socialstyrelsen, som är central tillsynmyndiguhet beträffande olägenheter för människors hälsa i inomhusmiljöer utfärdade år 1996 allmänna råd om buller och höga ljudvolymer . Dessa är avsedda att användas som hjälp för kommuner och andra i arbetet med att minska effekten av olika typer av samhällsbuller som förekommer inomhus i bostäder, lokaler för undervisning och vård, samlingslokaler etc. Råden innehåller bl.a. rekommendationer för maximala ljudnivåer vid konserter och på diskotek som skydd för hörselnedsättning eller öronsus. De allmänna råden om buller och höga ljudvolymer har inte varit i bruk i mer än ett par år, och någon utvärdering av vilka effekter som de har haft har därför ännu inte kunnat göras. Jag förutsätter dock att Socialstyrelsen följer upp tillämpningen av de allmänna råden och även sprider information om hälsoeffekterna av höga ljudnivåer. Det är ett stort problem att många barn och ungdomar inte känner till riskerna med höga ljudvolymer och skyddar sig från det. Detta är en av de frågor som kommer att uppmärksammas inom ramen för det innemiljöår som planeras under 1999. Folkhälsoinstitutet har tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Konsumentverket, Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket dragit i gång en arbetsgrupp i syfte att sprida information och kunskap om riskerna med höga ljudvolymer hos barn och ungdomar. Arbetet kommer bl.a. att resultera i en broschyr om vilka risker det finns med höga ljudvolymer samt hur man skyddar sig från att få hörselskador eller öronsus. 1997/98:79) aviserade regeringen dessutom att man avser att ge Boverket och Folkhälsoinstitutet ett gemensamt uppdrag rörande förbättringar av innemiljön i lokaler där barn vistas. I detta uppdrag, som kommer att lämnas under hösten 1998, ingår att uppmärksamma en rad olika inomhusmiljöproblem, där förutom allergier och astma även buller ingår. Det finns, både i den nu gällande lagstiftningen och i den lagstiftning som börjar gälla vid årsskiftet, betydande möjligheter för kommunerna att angripa de problem som höga ljudvolymer medför. Detta, i kombination med de olika aktiviteter som har initierats för att begränsa risken för hörselskador på grund av buller, medför enligt min mening att det i dagsläget inte finns skäl att föreslå en lag om ljudvolymbegränsning.

Herr talman! Först och främst måste vi vara klara över att det finns en lag som reglerar inomhusbullret. Den lagen är så utformad att kommunerna har ett ansvar för att lagen efterlevs. Det som interpellanten tar upp är ett principiellt resonemang om hur mycket av lagstiftningen som i detalj skall regleras härifrån och hur mycket av tilllämpningen som skall regleras ute bland medborgarna i de förtroendevalda församlingarna ute i kommunerna. Jag hör till dem som anser att det är en ganska förnuftig ordning som Sveriges riksdag har valt på många områden, dvs. att ha en ram som regleras härifrån bland de kloka och förståndiga som finns i den här församlingen och att tillämpningen sker ute i landet där det är möjligt att göra en anpassning till de förhållanden som råder vid varje enskilt tillfälle och i varje enskild del av landet. Jag tycker nog att införandet av miljöbalken, som jag har förstått att även ert parti har ställt sig bakom, är ett förnuftigt sätt att hantera lagstiftningen. Jag är inte beredd att föreslå en lag som innebär att den här typen av frågor i detalj regleras av denna riksdag, utan jag tycker att man bäst når miljömålen om det finns engagerade förtroendevalda som har de verktyg som riksdagen anger. Riksdagen skall leverera verktygen. Sedan skall medborgarna ute i landet med dessa verktyg åstadkomma en bättre miljö. Jag tror att det är en ganska god ordning.

Herr talman! Ja, detta är ett problem, och det säger jag också i mitt svar. Sättet att åtgärda problemet är ju att stödja de kommuner som jobbar med dessa frågor. Jag tycker inte alls att det är korrekt att beskriva det som att det bara är frivilliga och ideella krafter som jobbar med frågan. Varje kommun med självaktning har en egen organisation som jobbar med just dessa frågor. Som kommunalpolitiker började jag min kommunala gärning 1973 i den nämnd som sysslade med dessa frågor. Så det finns alltså en organisation ute i kommunerna för detta ändamål. Men frågan är: Går det i en lagstiftande församling - i riksdagen - i detalj reglera vad som är skadligt och vad som inte är skadligt när det gäller ljudnivåer? Eller är det för komplicerat? Det beror litet grand på hur lokalen ser ut, hur miljön är och på en del tekniska saker. Detta måste prövas i vardagen ute i verkligheten. I det här fallet - som i så många andra fall - är det väldigt svårt för riksdagen att i detalj reglera hur en sak skall skötas och att inte lämna något utrymme för en lokal anpassning. Då blir det ofta en väldigt fyrkantig lagstiftning. Kia Andreasson tar upp kravet på en ny lagstiftning. Jag tycker inte att vi skall införa en sådan. Vi har just beslutat om miljöbalken, och jag anser att den lagstiftningen skall användas. Däremot vill jag förbättra informationen ut till kommunerna, och detta jobbar Socialstyrelsen med på ett bra sätt. Jag upplever också att denna fråga är av stort politiskt intresse. Kommunerna är faktiskt intresserade av den här frågan.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka skolminister Ingegerd Wärnersson för svaret på interpellationen och hälsa Ingegerd Wärnersson välkommen som skolminister. Som en följd av den ökade arbetsbelastningen i skolan har läraryrkets roll blivit allt tuffare. Skolans andel av kommunernas totala budget har minskat under 90-talet. Antalet barn i förskolan har under fem år ökat med 30 % - 170 000 fler barn utan nya resurser. Kommunerna har skurit ned på kostnaderna för undervisningen i grundskolan med närmare 20 % under dessa år. Antalet timmar i specialundervisning har minskat med en tredjedel. En studie från 1996 visade att 20 % av grundskolorna saknade speciallärare. Antalet skolsköterskor och kuratorer har skurits ned i förhållande till antalet elever. Samtidigt som lärartätheten har minskat har lärarna fått ta över arbetsuppgifter också från dessa yrkesgrupper. Skolans stora uppdrag att möta alla grupper i samhället är oerhört fascinerande. Det är stimulerande att få lyfta fram individen, att ge eleverna möjligheter att söka kunskaper och att få ha en fostrande roll. Men det ställs också stora krav på skolan. Tillsammans med kunskapsförmedlandet har lärarna flera sociala uppgifter och kravet att kunna skapa goda relationer, ett s.k. relationskapital. Skolan skall klara att motverka mobbning, främlingsfientlighet och rasism. Skolan får ofta ta över uppgifter som andra instanser i samhället inte klarar. Det är oerhört viktigt att skolan i allt detta framstår som professionell. Mina frågor om lärares arbetssituation och möjligheter till utveckling har fått ett svar. Ingegerd Wärnersson har ingen annan uppfattning än att läraryrket är viktigt och att utvecklingen av läraryrket skall prioriteras. Det är bara det att jag framställde samma interpellation till dåvarande skolminister Ylva Johansson när jag vikarierade i riksdagen för tre år sedan, 1995. Svaret var då ungefär detsamma, lika positivt, men inte mycket har hänt. I budgetpropositionen, utgiftsområde 16, finns en passus om att läraryrket utvecklas. Så sent som för två månader sedan tog Utbildningsdepartementet initiativ till att diskutera dessa frågor med representanter för lärarna och skolledarna, arbetsgivarna, Skolverket och ett antal högskolor. Det var inte en dag för tidigt. Samtidigt pågick en mycket stark debatt i medierna om den ohållbara situationen på lärarsidan. Alla politiska partier framhöll att lärarnas status skulle höjas. Det var en månad före valet. Jag hoppas att det var ett initiativ som hade planerats en lång tid, men jag anar att det var valrörelsen som påskyndade detta. Nu är jag glad att detta trots allt har satt i gång. Vad jag vill veta nu är skolministerns eget resonemang om de direktiv som har getts och det arbete som pågår. Är det tillräckligt för att i första hand eleverna skall kunna uppleva en skola med kvalitet genom att lärarna mår bra, orkar entusiasmera och utveckla skolan? Utan lärarnas medverkan i utvecklingsarbetet står skolan stilla i ett samhälle med en snabb förändringstakt. Jag vill höra litet mer personligt från skolminister Ingegerd Wärnersson om hur fortsättningen blir.

Herr talman! Jag vill tacka för skolministerns ord som känns betryggande. Det finns stora förväntningar på skolministern från skolans håll. Jag vill ändå lämna en brasklapp till skolministern om de statliga bidragen till kommunerna. Statsminister Göran Persson har ju lovat att sätta ett tak på barnomsorgsavgifterna. Finns det då inte en risk att han kastar bollen till kommunerna inom redan befintliga s.k. Perssonpengar? Förresten är det egentligen ett underligt namn på statliga skattepengar. Får kommunerna den här pressen med de redan föreslagna s.k. Perssonpengarna utan tillskott så kommer skolan ytterligare att trängas ut. Kan Ingegerd Wärnersson lova att förhindra en sådan övervältring som jag är mycket orolig för eftersom det redan har sagts att bollen ligger hos kommunerna? Sedan har det tillkommit så mycket nytt vad gäller skolans verksamhet. Det handlar om nya läroplaner, nya kursplaner, nytt betygssystem och en ny organisation för gymnasieskolan. Kommunförbundet har beräknat att skolan mellan 1995 och 2005 kommer att behöva tillföras ungefär 90 000 nya lärare. Situationen har redan förvärrats genom avhopp från lärarutbildningen. Och bland de yrkesverksamma visar fackliga representanter på att så många som en tredjedel har övervägt att byta yrke. Det som är bekymmersamt är att det verkar vara männen och de yngre lärarna som lämnar skolan. I den här diskussionen har skolans arbetsmiljö, skolans arbetsklimat, en mycket viktig roll. Men det gäller också lönesättningen - egentligen ett ansvar som ligger på parterna. Men jag vill påvisa en mycket skev situation i det här med lärarnas yrkesutveckling och karriärmöjligheter. Det finns lärare - jag känner dem väl - som är mycket skickliga pedagoger. De är mycket omtyckta av eleverna och oumbärliga för skolan och dess utveckling. Men de har hamnat i en sned sits där löneutvecklingen vid nya förhandlingslägen har stannat upp. De kan ha arbetat på samma skola i 15 år men ligger ändå över 1 000 kr lägre än andra som har varit där ungefär samma tid. Det är både oförståeligt och oförklarligt. Kommunerna säger sig inte ha råd att rätta till situationen. Då skulle man kunna bortförklara detta med att säga att lönen inte har så stor betydelse för utvecklingen i skolan. Men det är också oerhörda förväntningar från arbetsgivare som ändå hoppas att de lärare som råkat in i denna situation, och som känner sig så orättvist behandlade, skall gå i bräschen för att utveckla skolan. Den individuella lönesättningen har, på grund av knappa resurser, inte löst de här problemen. Skolminister Ingegerd Wärnersson kommer alltså i en situation där det är oerhörda förväntningar från lärarkollektivet. Det är ett av de få yrkesområden där "en gång lärare alltid lärare" gäller. Dessutom finns det små möjligheter till förändring genom egna initiativ på grund av arbetsbördan. Wärnersson - jag har delvis redan fått ett svar men jag vill ändå höra det en gång till och är litet osäker. Det gäller karriärtjänster för lärare, lärares möjligheter till forskarutbildning, lektorer i skolan, kompetensutveckling, handledning och mentorskap. För jag tror att resurserna kommer att gå åt till att klara själva skolsituationen - specialpedagoger, så små klasser som möjligt osv. - så att man ändå inte i kommunerna kommer att anse sig ha resurser att satsa på det här.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en annan aspekt när det gäller lärarnas arbetssituation. Vi är ju många som är överens om att den behöver förbättras. Men vad som behöver göras rent konkret på olika skolor varierar säkerligen beroende på de olika skolornas problem. Rent allmänt är det som sagt så att vi är överens om att lärarnas möjligheter är väldigt viktiga både ur ett ekonomiskt och ur ett professionellt perspektiv från lärarnas sida. Detta är viktigt eftersom det är förutsättningen för att garantera eleverna bästa möjliga lärarresurser till skolan. Frågan är då hur man skall komma till en tillfredsställande lösning på dessa problem så fort som möjligt. I regeringsförklaringen sägs att för att förbättra och utveckla skolan skall statsbidragen till kommunerna öka. Jag tror att det leder fel att främst se till de ekonomiska faktorerna när det gäller att lösa skolans och lärarnas problem. Vad som behövs är en mångfald också vad gäller arbetsgivare inom skolan. I det avseendet är möjligheten att starta friskolor ett mycket viktigt instrument. Skälet till att friskolor kan förbättra lärarnas situation är att de ger mycket kortare beslutsvägar, minskad byråkrati och ökad profilering. Det har en mängd undersökningar visat. Undersökningar har också visat att möjligheterna att påverka både sin lön och sin arbetssituation ofta är bättre i privata och mindre enheter. Karriärmöjligheterna upplevs som större samtidigt som arbetet ofta bedrivs effektivare och mer flexibelt. Detta bekräftades ju nu senast också av en undersökning som presenterades av Kommunal och av privata vårdorganisationer. Det har ju också visat sig att friskolor har mycket lättare att rekrytera lärare. Under valrörelsen var jag runt på en mängd friskolor. De hade inte haft några som helst problem att rekrytera lärare. Snarare stod det lärare i kö för att få komma till dem. Min slutsats är då att det inte främst är pengar utan andra faktorer som kan förbättra lärarnas arbetssituation. Nya idéer och nya organisationsformer frodas bäst i självständiga och flexibla enheter. Därför måste vi på alla sätt underlätta för alla dem som vill starta friskola att göra det. Det gör man bäst, tror jag, genom att införa en nationell skolpeng.

Herr talman! Det är mycket i Ingegerd Wärnerssons svar som jag stämmer in i och som jag ser fram emot men som kommunerna har svårt att uppnå. Det här med värdegrunden är ju oerhört positivt. Där har vi kristdemokrater verkligen satsat på den etiska delen i läroplanen och på att uppfylla de målen. Skolforskningen och personalen på utbildningsgolvet har i dag alldeles för litet kontakter. Lärare får gång på gång pröva att göra samma misstag som många andra har gjort genom att forskningen inte kommer in i skolan. Som exempel kan nämnas konflikthantering och konfliktlösning. Först när krisen är ett faktum uppstår denna diskussion. Men den skulle ha kommit mycket tidigare. Jag vill nämna en annan sak som vi kristdemokrater agerar mycket för. Om vi hade fått igenom vår familjepolitik, tror jag att skolan skulle ha haft det betydligt lättare i dag. Ett påtagligt problem är att familjerna har för litet tid. Föräldrarna behöver mer tid för sina barn och för skolan. Jag tror också att många lärare skulle uppleva att en utveckling redan är på gång om de fick nya och moderna läromedel, dvs. att få tillgång till läromedel som de kunde vara stolta över, så att de inte behöver använda gamla hjälpmedel och klippa och klistra. Vi har det dåligt ställt med läromedel. Jag anser därför att ett första steg skulle vara att tillhandahålla läromedel och pedagogiskt anpassade lokaler. Det är nämligen stressande att försöka uppfylla läroplanens mål om man inte har möjligheter till det i skolan. En annan brasklapp som jag vill skicka med är att vi också måste få uppleva att skolledare får mer tid för pedagogisk ledning. Då tror jag också att samtalen mellan skolledare och lärare gör att möjligheterna till karriär osv. för olika lärare kan öka.
Herr talman! Jag tycker att många av de förslag som statsrådet Wärnersson har framfört här när det gäller hur man vill förbättra lärarnas situation är alldeles utmärkta. Ulla-Britt Hagström tog också upp en hel mängd förslag. Men jag tror att sättet att förverkliga förslagen är att se till att det finns betydligt fler friskolor i Sverige. Det är faktiskt svårt att som en stor arbetsgivare få ned beslut på den nivå där de hör hemma. Det är trögare i stora organisationer. Därför tror jag att friskolor är ett mycket viktigt komplement. Att jag talar så varmt om friskolor i dag beror på att jag vet att det finns möjligheter till skolpeng för friskolor, men många som vill starta friskolor upplever att det är svårt därför att kommunerna har för mycket att säga till om när det gäller tillstånd att starta en friskola i kommunen. Man kan på många sätt göra det svårt för människor som vill starta friskolor genom att kommunen ger dem sena besked om skolpengens storlek eller genom att kommunen på något annat sätt kompenserar sina egna skolor så att deras skolpeng blir större än friskolans. Det finns många byråkratiska hinder. De finns inte när vi står här och talar, men de finns i verkligheten. För att få bort dessa hinder vill jag varmt förespråka att det införs en skolpeng som fördelas på nationell nivå, så att det inte blir möjligt för kommuner att sätta krokben för de människor som vill starta friskolor i de egna kommunerna. Det är därför som jag just i dag vill ta upp detta. Jag tycker nämligen att era idéer är mycket bra, men jag skulle vilja se dem förverkligade mycket snabbare, och det går bättre i mindre enheter.

Kammarens överläggningar återupptas nu för riksdagens frågestund.

Ordet är fritt!
Fru talman! Det har visat sig att det är olyckligt att ha en gemensam valdag för val till riksdag, landsting och kommuner. Det har vi kunnat se i det val som vi nyligen har haft. Vi har också kunnat förstå det av att många uppgifter i dag ligger ute i kommunerna. De är spridda i nämnder och hanteras på ett sådant sätt att människor vill kunna koncentrera sig på vilka företrädare som arbetar med sådana frågor.
Fru talman! Diskussionen om skilda valdagar som den nu förs är i första hand föranledd av den nya budgetrutin vi har. Riksdagen har så sent som 1993 kommit fram till att vi genomför förändringen av budgetåret och behåller den gemensamma valdagen. Jag har ingen anledning att göra någon annan bedömning i dag. Budgetprocessen skall också utvärderas, som Lennart Daléus vet. I den andra frågan, om att skilja ut valdagen för kommunvalen från riksdagsvalet, beroende på den kommunala politikens betydelse, har vi sedan lång tid haft två skilda synsätt. Dels finns de som tycker att vi skall göra det, därför att det skulle vitalisera den kommunala demokratin, dels vi som tycker att det finns ett klart samband mellan riks och kommunalpolitiken. Vi har sett ett värde i att ha en gemensam valdag. Jag ser inte att något nytt har inträffat som skulle föranleda en ny prövning av frågan.
Fru talman! Delar inte statsministern min syn att det finns många frågor i dag som var och en berör människor väldigt mycket och som man vill kunna koncentrera sig på i ett val till i första hand kommuner och landsting? Samtidigt kan andra val fördunkla koncentrationen på frågan. Delar inte statsministern min uppfattning att valsystemet skall vara så organiserat att man kan ha just den koncentrationen? Skilda valdagar har vi ju redan i dag, som en följd av EU-medlemskapet. Vi har ett val nästa år till EU-parlamentet. Det är möjligt att göra på det sättet när frågorna är sådana. Vi skall ju kunna koncentrera oss i valet av företrädare. Delar inte statsministern min syn på den punkten?
Fru talman! Det är lätt att dela Lennart Daléus uppfattning att det är bra att få koncentration på kommunala frågor eller på andra frågor. Jag tror inte att den ordning vi har, med en gemensam valdag, hindrar en sådan koncentration. Det är min bedömning. Tittar man närmare exempelvis på den valrörelse vi har bakom oss ser man att det finns ett mycket starkt genomslag i valresultatet för lokala partier, för röstsplittring och för ett icke oväsentligt personvalsinslag. Detta har skett samtidigt som vi har haft riksvalrörelse. Valdagen som sådan och valsättet som sådant tror jag inte alls förhindrar den typen av pluralism. Erfarenheterna från länder som har en särskild valdag för kommunvalen visar också att de valen lätt domineras av rikspolitik. De blir så att säga en extra förtroendeomröstning för den sittande regeringen, mer utifrån rikspolitiska utgångspunkter än ett utpräglat lokalt kommunalt val. Inte heller den erfarenheten ger stöd för den uppfattning som Lennart Daléus antyder.
Fru talman! Jag ställer min fråga till försvarsminister Björn von Sydow. Det är en fråga som statsrådet känner igen. Den gäller försvarets skjutfält och övningsområden. De senaste dagarna har vi i både TV och övriga medier kunnat se hur det i Norge bedrivs en kampanj mot bygget av ett övnings och skjutfält på den norska sidan, sett ur dalahorisont. Det är det län som jag representerar. Det pågår en hård miljöstrid om byggandet av ett skjutfält och övningsfält. Vi i Sverige vet att vi har många bra övnings och skjutfält. Vi har ett i det län som jag kommer från, Dalarna. Det är Älvdalens skjutfält. Det är placerat på en sådan plats att det accepteras av alla, och det är ett av de bästa skjutfälten i Europa, 54 000 hektar, med Norrlandsklimat dessutom. Jag vill göra frågan litet mer aktuell, eftersom flera med mig har talat om den i kammaren tidigare, och fråga statsrådet: Finns det enligt statsrådets syn på detta numera möjligheter att vi kan erbjuda Norge att komma till Sverige och till Älvdalens skjutfält för att där förlägga sina övningar?
Fru talman! Det är det norska stortinget som den här hösten skall avgöra vad som kommer att bli Norges ställningstagande. Jag vågar inte ha någon bestämd uppfattning om vad resultatet kan bli, men jag vet att det i norska stortinget kan finnas andra bedömningar än den som Norges regering har lagt fram i sin inriktning till Stortinget. Dessutom bedriver vi och kan bedriva internationell och bilateral verksamhet när det t.ex. gäller att utbilda trupp till internationella fredsfrämjande insatser. Så sker och har skett. Ett ytterligare samverkansområde där svenska övningsområden kan komma i fråga är gemensamma materielprojekt eller där man från ett annat land vill köpa och öva kring svensk materiel. Det är de inriktningar som gäller för användning av svenska övnings och skjutfält.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill utveckla frågan ett steg till. Om nu den norska staten eller olika myndigheter skulle komma fram till ställningstagandet att det därifrån inte finns något hinder, finns det något hinder från den svenska regeringens sida för att låna ut skjutfältet i Älvdalen? Vi vet också att det har lagts varsel för de anställda där uppe. Byggnader håller på att rivas. Det finns inte riktigt underlag i dag för att driva detta ypperliga skjutfält. Tiderna förändras ju. När vi i försvarsutskottet i fjol var i Bryssel och besökte Natohögkvarteret mötte vi ryska officerare där. Tiderna förändras också inom försvaret.
Fru talman! Det är riktigt att det har skett förändringar i infrastrukturen vid Älvdalens skjutfält. De innebär i verkligheten att vi kanske kan få en kostnadseffektivare verksamhet som väl svarar mot nutida och framtida svenska önskemål. Som jag sagt finns det samverkansmöjligheter när det finns en gemensam inriktning för verksamheten. Att ta det steg som Rolf Gunnarsson pläderar för, dvs. att Norge skulle vara "utlämnat" till att öva betydande delar av sin armé i ett annat land, är en frågeställning som jag tror att i första hand Norges storting har anledning att ta ställning till. För min del ser jag ingen anledning att ge någon annan inriktning i den praxis vi har haft, nämligen att stanna vid att använda skjutfält, övningsfält och andra områden för insatser där det också finns ett svenskt intresse.
Fru talman! Det är en fråga som jag hade tänkt att ställa till socialministern. Det stod här i papperen att han skulle komma. Jag hoppas att statsrådet Maj Inger Klingvall klarar att svara på den. Frågan gäller läkemedelsförmånen. Sedan början av 80-talet har man försökt att hålla läkemedelsnotan i schack. När den har blivit för hög har man tagit bort subventionerna av läkemedel som man har tyckt att människor skall betala själva. Det har gällt vitaminer, och det har gällt hostmediciner. Så småningom, efter en debatt i kammaren, gällde det även medlet mot håravfall hos män. Det är ganska vanligt att män är tunnhåriga här i landet, och man väntar en stor försäljning. Nu har vi potensmedlet Det är mycket stötande för många människor - framför allt äldre med dålig ekonomi - att preparat av den typen subventioneras, medan många människor av ekonomiska skäl har svårt att hämta ut de läkemedel de förskrivits. Vad avser regeringen att göra?
Fru talman! Det här läkemedlet har blivit väldigt omskrivet. Det är ett godkänt läkemedel. Riksförsäkringsverket har fastställt priset för det. Då är det också upp till den enskilde läkaren att ta ställning till indikation och att ta ställning till om det för den enskilde patienten skall vara ett rabatterat läkemedel. Så ser läget ut. När landstingen kommer att ta över ansvaret för läkemedlen kommer läkemedelskommittéerna att bli viktiga i bedömningen av läkemedel. Förmodligen kommer intresset att även rikta sig mot det som nu är på gång, som handlar om livskvalitet och hälsa, t.ex. de nya fettmapreparaten som väntar på godkännande nära i tiden.
Fru talman! Det här är också en jämställdhetsfråga. Läkemedel mot svampinfektioner som kvinnor måste använda för att deras slida skall fungera bättre får kvinnor betala själva. De är ganska dyra. Det andra läkemedlet som används av män är subventionerat. Frågan kan ses från en annan utgångspunkt. Det är bara att hoppas att det blir jämställt och att man ser över livsstilsläkemedlen, dvs. vad den enskilde skall bekosta själv och vad samhället skall stå för.
Fru talman! Det har blivit en stor debatt om det här läkemedlet. Det är viktigt att balansera diskussionen. Men jag har samtidigt förståelse för Barbro Westerholms synpunkter när det gäller just det här specifika läkemedlet. Men läget är så att det här är ett godkänt läkemedel. Det blir läkemedelskommittéerna som framöver kommer att få ta ställning till hur man i fortsättningen skall se på det här läkemedlet.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori om brott mot de mänskliga rättigheterna. Man får aldrig låta dem falla i glömska. Jag skulle därför vilja höra statsrådets mening om det som har hänt den senaste veckan när det gäller den tidigare diktatorn i Chile, Pinochet.
Fru talman! Det är 50 år sedan deklarationen om mänskliga rättigheter kom till, och det är 25 år sedan brotten mot mänskliga rättigheter i Chile ägde rum genom kuppen. Nu tar det förflutna revansch på generalen Pinochet. Det som sker i England, och som har sin bakgrund i en fråga från Spanien, är naturligtvis i första hand en fråga för den engelska rättvisan och den spanska rättvisan. Det är också en fråga om den försoningsprocess som har ägt rum i Chile och har lett till att general Pinochet har fått den ställning han har där, att han sitter i senaten. Självfallet gäller deklarationen om mänskliga rättigheter för varje människa på detta klot. Därför kan man inte tycka annat än att det är rätt tillfälle att pröva deklarationen. Samtidigt måste det ske från de rättsliga aspekter som gäller i varje land och de relationer som gäller mellan olika länder. Hur det kommer att gå vet vi inte. Men det är onekligen 50 år i år sedan deklarationen om mänskliga rättigheter tillkom. Det är en tydlig och nyttig påminnelse om att man inte kan begå brott mot mänskliga rättigheter och sedan få det glömt över hela klotet.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Bostadspolitiken är en viktig fråga, inte minst som Sverige har Europas högsta boendekostnader. Många bostadsrättsföreningar går i konkurs eller måste rekonstrueras. Ett stort antal kommunala bostadsbolag har det ekonomiskt svårt. Det byggs litet, och ombyggnationen har halverats sedan 1995. Trots detta finns det ingen bostadsminister i den nya regeringen - eller gör det det, statsministern?
Fru talman! Nej, det finns ingen bostadsminister i den meningen att vi har en minister som är ansvarig för bostadsbyggandet. Däremot har vi en minister som är ansvarig för bostadsfinansieringen. Vi har också en minister som är ansvarig för plan och byggfrågorna. Det är mot bakgrund av att vi ser bostadsfrågorna som alla statsråds ansvar. Vi har alltid inom socialdemokratin betraktat bostaden som en social rättighet. Det ingår i basutbudet när det gäller välfärdsfrågor. I de departementen har vi ett stöd till dem som har svårt att få pengarna att räcka till för att skaffa sig en bra bostad. Det är flera som delar på ansvaret. Jag tror att det är en bättre ordning än att peka ut ett statsråd som skall tala på andra statsråds vägnar. Vi lyfter fram bostadsfrågorna och gör dem till välfärdspolitik. Vi ser till att frågorna lever upp till vårt motto att bostaden inte skall vara en handelsvara utan en social rättighet.
Fru talman! Det är bra om regeringen har den goda ambitionen i dessa frågor. Vi har upplevt under den gångna mandatperioden att helhetssynen och helhetslösningarna i fråga om bostadspolitiken har lyst med sin frånvaro. Jag tror att bostadsutskottet har upplevt situationen som besvärlig när det inte har funnits ett statsråd som är ansvarig för dessa frågor. Vi får hoppas att det skall fungera bättre under den här mandatperioden.
Fru talman! Låt mig illustrera vad det handlar om. Den helt avgörande insatsen för bostadsfrågorna under den gångna mandatperioden har utförts av Finansdepartementet. För den skull har vi inte kallat finansministern för bostadsminister. Att kraftigt sänka räntorna är naturligtvis det mest effektiva sättet att få fart på en sund bostadsproduktion och för att ge möjligheter för människor att utan subventioner klara att betala hyror för de lägenheter, bostadsrätter eller villor de bebor. När allt är kraftfullt ordnat och vi har en stadig jämn tillväxt utan bekymmer för ekonomin går det att peka ut ett statsråd där hon eller han är ansvarig för bostadspolitiken. I det här läget, när vi har fått ordning på allt, vi ser att bostadsproduktionen börjar att ta fart igen, skall vi vårda det vi har uppnått. Vi kommer att sträva efter att pressa tillbaka hyrorna framför allt i flerbostadshus. Där har vi ännu inte fått det goda genomslag av saneringen av statsfinanserna som vi har fått på villamarknaden. För flerbostadshus och många bostadsrätter återstår fortfarande mycket att göra. Det finns en beredskap och resurser är avsatta.